Fru talman! Det största problemet med EU:s relationer till de fattiga länderna är den handels och jordbrukspolitik som bedrivs. En fråga som varit uppe då och då är frågan om STABEX och SYSMIN systemen, där det finns en tendens att hålla fattiga länder nere på en råvaruproducerande nivå. Så fort man försöker vidareförädla produkter höjs tullsatser. Det finns alltså en tendens till att bibehålla de tidigare kolonierna i ett råvaru eller halvfabrikattillstånd. De här länderna har svårt att lyfta sig för att konkurrera med mera färdiga produkter.
Fru talman! Jag vågar påstå att knappast något annat medlemsland så tydligt som Sverige eftersträvar att säkerställa en enhetlig och konsekvent EU-politik, som också innefattar det som Bengt Hurtig tog upp, nämligen handelspolitiken. EU måste t.ex. öppna sina marknader för de fattigaste ländernas produkter och inte sätta upp hinder. Samtidigt gäller det att fortsätta att utveckla biståndssamarbetet. Jag menar att om man inte frivilligt öppnar sina marknader för u-ländernas produkter kommer man motvilligt att i stället på sikt tvingas acceptera uländernas flyktingar och asylsökande. Därför arbetar vi för en reformering av jordbrukspolitiken i stort. I halvårsgenomgångarna och revisionerna av det strategiarbetet skall, menar jag, också ingå mer operationellt inriktade handlingsplaner. Inget annat land gör så, såvitt jag vet. Detta kommer alltså att vara mycket systematiskt och målmedvetet, och här kommer de frågor att ingå som Bengt Hurtig, Eva Zetterberg och Berndt Ekholm här tagit upp. Ni är, som sagt, välkomna att bidra i detta sammanhang.

Fru talman! Jag fick just det här dokumentet i min hand och ser att styrkor, svagheter och brister räknas upp. När det gäller styrkor finns det fem punkter och när det gäller brister finns det sex punkter. Det finns alltså mycket att göra framöver. Jag vill tacka för dokumentet, som jag bara som hastigast hunnit bläddra i. Det är mycket intressant. Den sista av de fem punkterna om styrkorna gäller volymen. Jag vill anknyta litet grand till det som Berndt Ekholm var inne på. Det är något som inte riktigt stämmer. Det stämmer så till vida att för EU samlat, för alla länderna inom EU, rör det sig om 40 miljarder kronor. Det är en styrka i sig, men de olika delarna innehåller många svagheter. De 40 miljarderna skulle kunna vara mera. Om man totalt sett dessutom går in på vad länderna ger direkt finner man att det finns mycket att göra. Utifrån vad statsrådet sade här förstår jag att detta kommer att tas upp, vilket gläder mig. Det gäller då att Sverige visar framfötterna och är ett gott exempel. Det gläder mig också att statsrådet tog upp det här med NGO-samarbetet och att det förenklas. Det är ganska snårigt. Här finns det också ganska mycket att göra. Slutligen: Då EU en gång i tiden debatterades här och vi skulle ta ställning var ett av de bekymmer som jag såg framför mig - och jag var verkligen pro EU - den eventuella mur som blir kvar gentemot utvecklingsländerna. Jag tror att det är viktigt att den frågan även i det här sammanhanget drivs hårt. Den drivs ju i andra sammanhang inom EU.

Fru talman! Jag är inne på samma fråga som Eva Zetterberg. Jag hälsar med tillfredsställelse att Irland har ordförandeskapet. Det innebär att Irland, Portugal och Sverige kan driva en bra politik när det gäller bistånd till Östtimor. Där finns organisationer som man skulle kunna ge till och som man i dag inte haft direkt kontakt med, t.ex. CNRM, The National Council of Maubere Resistance, som fredspristagaren José Ramos Horta representerar. Det finns också en nybildad organisation som heter ETRA, The East Timor Relief Association. Man jobbar direkt inne i landet för att bygga upp demokratin och hjälpa dem som har det svårt - för att inte tala om kvinnor och barn. Hur kommer EU att agera i detta sammanhang just på den här fronten?

Fru talman! Jag tackar för det och hoppas på en positiv syn på detta. I dag träffade jag en man som skall förbereda mötet i Oslo. Han heter Federer och är Hortas närmaste man. Han gav mig boken Towards a peaceful Solution in East Timor, som steg för steg visar hur man kan agera. Jag vet inte om jag skall överlämna boken till Pierre Schori eller om jag skall avvakta och ge den till utrikesministern.

Fru talman! Också jag vill tacka för det här dokumentet. Jag skall med stort intresse ta del av det. Det jag har hört här är jag i stor utsträckning positiv till, med tanke på inriktningen när det gäller både metoder och strategier. Där skall vi försöka påverka EU och naturligtvis också försöka lyssna på vad man har att säga. Det är ju det som samarbetet går ut på. Jag skulle vilja lyfta fram ett par tre punkter. Det gäller bl.a. frågan om de mänskliga rättigheterna, som ju ingår i demokratiutvecklingen. Man kan också hänföra den till andra punkter. Den måste ju ingå i allt biståndsarbete och samarbete. Jag tycker att EU ibland visar sig ganska valhänt när det gäller hur man skall handskas med detta. Jag kan nämna Turkiet som ett exempel där man har varit mer offensiv i EU-parlamentet än i ministerrådet när det gäller de här frågorna. Jag undrar om Pierre Schori tänker verka för en mer offensiv hållning också i fråga om de mänskliga rättigheterna i de länder där vi kan tänkas ha samarbete. Det har talats om de enskilda organisationerna. Jag är glad att höra att det kommer att bli enklare. Det kommer naturligtvis att ta tid innan EU-strategierna utvecklas. Därför vill jag fråga vad regeringen gör, medan vi väntar på detta, för att hjälpa enskilda organisationer att på ett praktiskt sätt hitta i snårskogen och få hjälp med sina angelägna projekt. Jag vill också ta upp frågan om vapenexporten. Är inte också det något som har stor betydelse i utkanten av biståndsverksamheten? En del av EU:s länder handlar tyvärr på ett sådant sätt med sin vapenexport att de undergräver det bistånd vi försöker ge.
Fru talman! Frågan om de mänskliga rättigheterna var just en av de fem punkter som jag sade skall genomsyra vårt agerande. Det är alltså tillgodosett, hoppas jag. När det gäller frågan om enskilda organisationer vill jag säga att något av det första vi gjorde när jag tillträdde var att utarbeta en handbok för att hjälpa enskilda organisationer att hitta rätt handläggare och konto i Bryssel-labyrinterna. De enskilda organisationerna har nu börjat finna en egen väg dit och de har ett eget samarbetskontor och station i Bryssel. Vi har också en SIDA-handläggare som speciellt hjälper enskilda organisationer att hitta rätt i Bryssel. Frågan om vapenexporten faller utanför biståndsministrarnas agerande.
Fru talman! Jag har inte sett dokumentet, utan mina frågor utgår från vad Pierre Schori har sagt här i dag. Det var positivt att höra att vi skall ha en fokusering på biståndet till Afrika. En del siffror som också nämndes av Pierre Schori visar att biståndet i Centraloch Östeuropa har ökat - det lär vara med över 100 % - och att biståndet till Medelhavsländerna också har ökat med upp mot 40 % samtidigt som EU-biståndet till Afrika sänkts ganska betydligt. Det är vad jag har hört. Jag skulle vilja veta om det stämmer. Är det därför Sverige nu speciellt vill poängtera och fokusera Afrikabiståndet? Har vi gjort något i EU under den här tiden för att protestera mot sänkningen av biståndet till Afrika? Där, om någonstans, är ju biståndet ett säkerhetspolitiskt instrument. Min andra fråga är kort: Ger EU något bistånd till Kina, och i så fall vad slags bistånd?
Fru talman! När det gäller Afrika har det inte gjorts någon betydande neddragning av bistånd som i stället gått till öst och Medelhavet. Man har helt enkelt skaffat fram nya budgetlinjer och nya anslag. Av EU:s totala bistånd går i dag 45 % till länderna i Afrika och Stilla havet. Det är den övervägande delen, och så skall det vara. Vi kommer att verka för att Afrika får den fokusering som det måste ha. Där finns 40 % av flyktingarna i världen och den största fattigdomen. Vi kommer fortsatt att kämpa för detta. Det är alla biståndsministrars inställning. Vi ser ju vad som händer, inte minst i Zaire.

Fru talman! Samarbetet med Kina har nyligen inletts. Det är ett större ramavtal av samma typ som man inlett med Vietnam och är på väg mot när det gäller Kuba. Det innefattar alla delar av EU:s verksamhet på biståndsområdet, handelsområdet och innefattar en dialog om mänskliga rättigheter. Jag kan inte ge några detaljer i dag, men jag återkommer gärna.
Fru talman! Vi har i det svenska samhället byggt in en massa systemfel, vilket har lett till att vi nu inser att vi måste satsa på ett ekologiskt och uthålligt samhälle. Parallellt med detta hyser jag en stor oro för att alla de misstag vi har gjort i det svenska samhället nu exporteras till våra biståndssamarbetsländer. Jag tycker mig se att vi gör det i samarbetet mellan olika länder, men också i EU-biståndet. Jag har också en andra fråga. Utöver det som vi kunde höra i den utmärkta redovisningen från ministern skulle jag vilja höra något ytterligare om genderperspektivet. Vi har ju ett nytt jämställdhetsmål när det gäller det svenska biståndet. Jag vet att det i och för sig inte finns någon uppfattning inom EU annat än att biståndet skall vara bra ur jämställdhetssynpunkt. Även där tycker jag mig se ett bristande förhållningssätt mellan den uppfattning man har och det man gör i praktiken.
Fru talman! Det finns ingen risk för att vi från svensk sida skulle exportera miljöfarliga produkter eller tjänster i vårt samarbete. Det är tvärtom högklassiga högteknologiska saker vi sätter in i samklang med naturen. Jag kan inte säga exakt vad som gäller i EU, men miljömässiga insatser ingår i vår strategi och vi kommer noga att se till att detta följs inom EU:s samarbete i stort. Jämställdhetsmålet är prioriterat för Sverige. Vid nästa biståndsministermöte, den 22 november, kommer vi att ta upp en punkt om just gender-perspektivet i konflikthantering och katastrofinsatser. På det området har det börjat tränga igenom. Vi menar att det också måste drivas vidare. Kvinnans rättigheter i allmänhet och kvinnans ekonomiska ställning är sådana punkter som vi kommer att ta upp. Vi kommer att låta samma perspektiv som i Sverige genomsyra EU. Jag tror inte att det blir svårt.
Fru talman! Jag tror inte att vare sig Sverige eller EU exporterar miljöfarliga produkter, men vi kan exportera helhetslösningar när det gäller avlopp, vattensystem, avfallshantering etc. Det är viktigt att man då inte bygger in felkällorna i andra samhällen.

Fru talman! Lennart Rohdin har frågat statsministern vilka åtgärder regeringen avser vidta för att motverka att NATO utvecklas till en alleuropeisk säkerhetsorganisation, i vilken det vore naturligt att Sverige sökte medlemskap. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Frågan är uppenbarligen ett utslag av ironi, men jag väljer att här sakligt utveckla hur regeringen ser på NATO:s roll i den process som pågår på det säkerhetspolitiska området i Europa i dag. Innan jag går in på frågeställningen vill jag dock understryka vilken betydelse även andra organisationer och institutioner som EU, Västeuropeiska unionen, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, Europarådet och Östersjörådet har för den säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Det kalla krigets slut har banat vägen för djupgående förändringar av samarbetsmönstret i Europa. I denna förändringsprocess spelar NATO en betydelsefull roll. I ökande utsträckning är NATO inriktat på att med utanförstående stater gemensamt hantera de säkerhetsproblem som uppstått efter det kalla kriget. Bosnieninsatsen är NATO:s första militära operation någonsin. Den genomförs tillsammans med länder som Sverige, Finland och Polen samt med deltagande även av Ryssland. NATO har vidare förklarat sig vara öppet för nya medlemsländer. Ett toppmöte nästa år avses fatta beslut i frågan med vilka länder NATO skall inleda förhandlingar om medlemskap. Parallellt härmed önskar NATO bygga ut sitt förhållande till de stater som till följd av eget val eller NATO:s beslut tills vidare står utanför alliansen. I de diskussioner som nu pågår om relationerna mellan NATO-alliansen och utanförstående stater, som bl.a. rör Partnerskap för fred, PFF, och dess framtida utveckling, spelar Sverige en aktiv roll. Det är ett svenskt intresse att stärka PFF, inte minst i Östersjöområdet, och att dra in alla länder i regionen, även Det är vidare NATO:s avsikt att fördjupa sitt förhållande till Ryssland. En sådan utveckling i riktning mot ett alleuropeiskt säkerhetsmönster ligger enligt Sveriges uppfattning i hela Europas intresse. Om den kommer till stånd vet vi ännu inte. Betydande meningsskiljaktigheter mellan NATO och Ryssland om alliansens utvidgning kvarstår. Utvecklingen mot en ny europeisk säkerhetsordning, i vilken NATO utgör en del, är på många sätt hoppfull. Redan i dag har Europas stater en i flera avseenden gemensam säkerhetspolitisk dagordning. Det är denna gemensamma dagordning som utgör grunden för samarbetet mellan NATO och utanförstående stater, både i PFF och i konkreta insatser, som den i Bosnien. Sverige har, i Bosnien liksom i andra sammanhang, lämnat sitt bidrag till uppbyggnaden av en ny säkerhetsordning i Europa. Det ämnar vi fortsätta att göra. Den militära alliansfriheten innebär inte passivitet. Mot denna bakgrund ser regeringen inget skäl att överge den av riksdagen fastlagda militära alliansfriheten. Den har under lång tid bidragit, och bidrar också i dag, till stabiliteten i vår del av Europa. Den åtnjuter brett folkligt stöd. Det är sannolikt att den gemensamma säkerhetspolitiska dagordningen successivt kommer att bli alltmer omfattande. I slutskedet av den processen ser vi den alleuropeiska säkerhetsordning som den svenska regeringen verkar för. I vilken takt denna nya ordning kommer att växa fram vet vi i dag inte. En avgörande faktor därvidlag blir utvecklingen i Ryssland, liksom utvecklingen av Inte heller vet vi vilka institutionella former en ny alleuropeisk säkerhetsordning kommer att få. Den kommer säkert att bäras upp av en rad olika institutioner och organisationer. Många finns på plats redan i dag. NATO kommer säkert att ha sin roll att spela. De gamla organisationerna måste dock genomgå en fortsatt förändringsprocess på vägen mot den nya ordningen. För svensk del kommer bokstavskombinationerna i den nya ordningen att spela mindre roll. Det är de gemensamma uppgifterna, det gemensamma ansvaret och solidariteten Europas stater emellan som kommer att vara utslagsgivande. Sverige som under lång tid verkat för en alleuropeisk freds och säkerhetsordning kommer självfallet att vara med i det samarbete som skall bära upp denna ordning. Ytterst handlar det om att skapa en ordning som gör framtida krig i Europa lika otänkbara som krig mellan Nordens länder eller mellan medlemmar i
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Interpellationen var egentligen ställd till statsministern. Med tanke på frågans vikt är det säkert bäst att den besvaras av ett statsråd som både är intresserad av sakfrågan och som dessutom kan den. Den är för viktig för att användas som slagträ i trängda debattlägen om regeringens kapitulation inför massarbetslösheten. Utrikesministern tycker att frågan verkar vara ironisk. Jo, men jag vill i dag, efter de senaste dagarnas häpnadsväckande händelser i Peking, framhålla att statsministern spontana utspel om svensk utrikespolitik nu måste tas på betydligt större allvar än vad man kanske insåg tidigare. Jag tvingas tyvärr instämma i bedömningen om statsministern häromdagen från ordföranden i den socialdemokratiska Broderskapssrörelsen, tillika ledamoten av riksdagens utrikesutskott, att "Det är inte första gången han uttalar sig slarvigt när det gäller utrikespolitik". Göran Perssons uttalanden - det må vara i Riga, i riksdagens partiledardebatt eller i Peking - noteras självfallet av omvärlden. Men där är man i långt högre grad än på vår egen hemmaplan, som en följd av en mångårig tradition, väl medveten om att utrikes och säkerhetspolitiska utspel från svensk socialdemokrati i regeringsställning nästan alltid har inrikespolitiska motiv. Det går en lång tradition från Tage Erlander över Olof Palme och Ingvar Carlsson till Göran Persson att i trängda inrikespolitiska lägen söka utdefiniera obekväma motståndare med hjälp av säkerhetspolitiska dogmer. Men omvärlden fäster sig mer vid vårt praktiska handlande ute i världen och åser lätt oförstående diskrepansen mellan vad socialdemokratiska regeringar säger på hemmaplan och gör i verkligheten. Men det har mer än något annat bidragit till att en växande svensk opinion har en känsla av att ständigt föras bakom ljuset av politikerna. Då blir bokstavskombinationerna EU, EMU, NATO, WEAG bara synonymt med att ständigt bli tagen på sängen, när verkligheten är en annan än vad regeringen försäkrat vara oföränderlig bara några månader tidigare. Vår neutralitetspolitik under det kalla kriget var varken heroisk eller präglad av global solidaritet. Men den tjänade oss väl och hade därför alltid också Folkpartiets stöd. De välkomna förändringarna i Europa efter det kalla krigets slut gjorde den traditionella neutralitetspolitiken obsolet. Därav vårt inträde i EU Den militära alliansfriheten ålägger oss inga andra restriktioner än att vi inte åtar oss några automatiskt förpliktande försvarsåtaganden. Den militära alliansfriheten tjänar oss därför också väl. Sverige behöver inte och har ingen anledning att gå med i någon militärallians, som NATO varit och fortfarande formellt är. Men utvecklingen mot gemensam säkerhet i Europa har inte tagit slut. Efter den första euforin och baksmällan efter den gemensamma europeiska passiviteten inför folkmordet i Bosnien börjar pusselbitarna lägga på plats. Europas framtida säkerhet har flera ben. Ett utvidgat EU är ett. Utvecklingen i Bosnien visar tyvärr att gemensam säkerhet också kräver militära medel. I dag tror nästan ingen utanför den svenska debatten att det finns något alternativ till NATO. När länder som Frankrike och Ryssland lägger högsta prioritet vid det framtida samarbetet med och i NATO säger det mer om verkligheten än svensk kalla-krigs-nostalgi. Det är bra för Europa och för Sverige att vi får en gemensam säkerhetsstruktur i Europa. Det är bra om NATO fortsätter att förändras så som man börjat i den riktningen. Det är bra om NATO utvidgas till att omfatta allt fler av de nya demokratierna i Öst och Centraleuropa. Det är bra om NATO fortsätter att utveckla och fördjupa samarbetet med Ryssland, i en framtid kanske till NATO-medlemskap. Det borde vara i Sveriges intresse att aktivt medverka till att den utvecklingen fortsätter och stärks. I detta framtida NATO har också Sverige en självklar plats. När är det dags att låta svenska folket få veta det som resten av Europa vet?
Fru talman! Vi har kommit en liten bit på vägen i säkerhetspolitiken i den meningen att vi nu inbegriper andra hot än bara stridsvagnar och räknandet av militära materiel på andra sidan gränser, osv. Men i och med den totala fokusering som skett och sker på NATO:s utvidgning och NATO som organisation är det lätt att man missar den dimensionen. Det tycker jag är oroväckande och sorgligt. Givetvis är det en realitet att NATO existerar som organisation och att NATO förr eller senare enligt alla bedömare kommer att utvidgas. Men genom fokuseringen tar vi enligt min mening flera steg tillbaka till det gamla tänkandet. Visst är det ett gammalt tänkande att hävda att militära organisationer, sammanslutningar och säkerhetsgarantier är det som räddar oss i framtiden och kan möta de framtida hoten. Det är så. Dessutom stör det mig oerhört mycket när man hela tiden i den här diskussionen återkommer till vad man kallar ett nytt NATO. Det nya NATO, säger man. Det står också i Folkpartiets interpellation. Det är inte något nytt NATO vi ser framför oss. Den hårda kärnan finns ju kvar. Den består av ömsesidiga försvarsgarantier och kärnvapenavskräckning. Den kärnan är kvar. Därför måste jag fråga Folkpartiet om man anser att det nya NATO som man pratar om inte skall innefatta kärnvapenavskräckning och ömsesidiga försvarsgarantier. Så till regeringen. Det är nog många som tycker att agerandet från regeringens sida har varit ganska märkligt. Jag kan ofta tycka att det kanske hade varit bättre om man verkligen hade diskuterat NATO och den alliansfria politiken i samband med Försvarsberedningen så att man hade kunnat avfärda påståendet att vi skall lämna den militära alliansfriheten. Det är jag nämligen övertygad om att vi hade gjort. Då hade det slagits fast och det hade varit klart för både oss själva och för omvärlden. Jag tycker ofta att jag märker en liten skillnad mellan vad man säger och vad man gör. Vi hör ofta utrikesministern, statsministern och försvarsministern säga att den militära alliansfriheten ligger fast. Men i verkligheten tar man steg som ger andra signaler. Vi har hört att vi inte kan bli medlemmar i WEAG eftersom vi inte är med i NATO. Det tas även andra steg som talar ett annat språk. Så skillnaden mellan handling och ord är tydlig, tycker jag. Jag vill avsluta med att fråga om utrikesministern delar min oro över att man legitimerar NATO på ett falskt sätt. Man talar om det nya NATO som om det vore en helt ny organisation och som om den hårda kärnan inte fanns kvar. Jag återkommer med fler frågor senare.
Fru talman! Först vill jag konstatera, Lennart Rohdin, att svensk utrikespolitik och även Sveriges statsminister uppenbarligen är betydligt bättre sedd utomlands än i Lennart Rohdins ögon. Lennart Rohdin har inte bara en tendens till ironi i frågan. Han har också en mycket underlig historieskrivning. Jag vill protestera mot den. I interpellationen hävdas det t.ex. att vi vände på en femöring vad gäller EU-medlemskapet. Rohdin beskriver vad som hände före 1990 och den förändring som skedde hösten 1990. Men han glömmer alldeles bort vad som hände den 9 november 1989. Han glömmer Berlinmurens fall och allt det som sedan följde i dess spår med nya möjligheter att skapa ett helt nytt Europa. Lennart Rohdin hävdar också att Folkpartiet i Försvarsberedningen ville få analysera förutsättningen för svensk samverkan med NATO-trupp i internationella sammanhang och att Ingvar Carlsson var emot det. Det är fel i båda leden. Ingvar Carlsson var naturligtvis inte emot samverkan mellan Sverige och NATO-länder i fredsbevarande sammanhang. Vi arbetade mycket konstruktivt med frågorna om det nya IFOR efter det att vi visste att FN skulle gå ur Bosnien. Sedan samlades hela riksdagen till ett enhälligt beslut i den frågan. Diskussionen den hösten rörde faktiskt Folkpartiets begäran om analys av förutsättningarna för respektive konsekvenserna av en svensk alliansanslutning för det militära försvaret i tekniskt, strukturellt och ekonomiskt avseende. Det gällde alltså förutsättningar för en svensk alliansanslutning. Det var vi emot. Det är något helt annat. Jag tror att det vore lämpligt om en sådan här fråga inte skrivs i affekt och med ironi. I stället bör man faktiskt hålla sig till verkligheten när man ställer den. Jag tycker att Lennart Rohdin begår misstaget att betrakta NATO som ett slags kungsväg till en alleuropeisk säkerhetsordning. Jag menar att det snarare är som Annika Nordgren säger att vi skall satsa på ett mycket bredare säkerhetsbegrepp i dag. Det kräver ett deltagande av många andra organisationer än bara NATO för att komma fram till en alleuropeisk säkerhetsordning. Min definition av det är naturligtvis att vi skall hitta en säkerhet som bygger på samverkan snarare än avskräckning. Det kan inte heller bara begränsa sig till enbart militära frågor. Det måste vara ett mycket bredare spektrum. Jag tycker att det är mycket underligt att börja diskutera det nya NATO redan innan det faktiskt finns. Jag hoppas att det kan förändras och att det gamla NATO med kärnvapen och avskräckning kan ersättas av något nytt. Det gör vi alla. Men låt oss se till att det blir verklighet först. Låt oss också delta i diskussionen för att möjliggöra den verkligheten. Alliansfriheten innebär inte att vi behöver vara passiva. Vi kan i mycket hög grad aktivt vara med. Vi kan samarbeta mycket nära med NATO utom på den punkt som har direkt med militär alliansfrihet att göra, nämligen territorialförsvar och säkerhetsgarantier.
Fru talman! Visst hände det mycket hösten 1989. Det framgick inte av statsministerns DN-artikel i juni I vartenda land runt om i Europa diskuterar man nu fram och tillbaka hur den framtida europeiska säkerhetsordningen skall se ut och hur man skall kunna medverka till och komma med i den processen. Det sker utan skygglappar. Om vi för en öppen och förutsättningslös debatt i Sverige skulle det inte på något sätt skilja ut oss från andra stater. Det skulle inte förvåna någon - om det över huvud taget uppmärksammades. Det som förvånar och som skapar förundran över vad vi i Sverige håller på med är inte funderingar och önskemål om hur utvecklingen mot en gemensam säkerhet i Europa bäst kan främjas och Sveriges roll i det. Det som förvånar är i stället att auktoritativa företrädare för landets regeringsparti och för den delen för det femte hjulet under regeringskarossen fortfarande vädjar till reflexer från kalla krigets mest hysteriska hysch-hysch om svensk säkerhetspolitik. Det är möjligt att jag påverkas av känslostämningar i den här debatten. Jag har uppenbarligen en god läromästare i landets statsminister när det gäller att påverkas av rådande stämningar. Men reflexerna och politiken under det kalla kriget var inte befogade då och är det än mindre i dag. Få förhållanden säger mer om den europeiska mognaden hos ett folk än i vilka former man törs diskutera alternativen för Europas framtid. Där torde Sverige få svårt att ta sig ur sin köposition. Det som förvånar och som man förundras mer över ute i Europa är naturligtvis att detta inte alls svarar mot den bild - säkert avsiktlig och ärlig - som auktoritativa företrädare för Sveriges regering vill ge och ger av Sveriges önskan att vara med i det nya Europa som skapas. Man undrar varför svenska folket inte kan få klart besked. Det handlar inte om att Sverige skall gå med i det nya NATO som ännu bara ligger i startgroparna. Men, utrikesministern, Sverige bör inte i förväg stänga dörren för det nya NATO som de allra flesta i Europa vill ha och kommer att försöka medverka till. Som Annika Nordgren väl vet var det företrädare för Folkpartiet som i denna talarstol under mer än tre års tid vädjade till förra och nuvarande regeringen att med kraft verka för att FN skulle ta sitt ansvar och stoppa folkmordet i Bosnien. Just så ville vi i Folkpartiet se den nya världsordningen - med FN i förarsätet. Men vi stod ganska ensamma i den debatten. Det mest beklämmande för mig personligen var den kompakta tystnaden från stora delar av den europeiska fredsrörelsen som jag själv har ett förflutet i. I början av sommaren förklarade Joshka Fischer, gruppordförande för de gröna i den tyska förbundsdagen, att Europa tre gånger detta århundrade hade misslyckats att stoppa ett fruktansvärt krig på vår kontinent. Varje gång hade USA fått ingripa. NATO är kanske inte den ideala lösningen om man får leka med visioner. Men för Joshka Fischer är svaret klart: Det transatlantiska förbundet med USA är och förblir en grundbult för Europas säkerhet. Allt annat är just hedervärda visioner, i avvaktan på vilka åtminstone Joshka Fischer och jag inte anser att vi har råd att sätta mer mänskligt lidande på vår kontinent på spel. Som Annika Nordgren vet hör partibrodern Joshka Fischer enligt min uppfattning till de mest rakryggade europeiska politikerna i dag. Men jag har inte gett upp det långsiktiga hoppet om Miljöpartiet i Sverige heller, om Annika Nordgren ursäktar. Jag delar, utrikesministern, Miljöpartiets och andra verkliga NATO-motståndares oro. Varför skall verkligheten hållas fördold för det svenska folket? Varför skall olika statsråd, utrikesministern förtjänstfullt undantagen, använda gamla dogmer för att i olika sammanhang plocka tillfälliga debattpoäng? Om man vill ha en gemensam säkerhet och om NATO i slutändan, som så många europeiska stater önskar, blir del av den alleuropeiska säkerhetsordningen, vore det då från svensk sida fel form, fel bokstavskombination? Finns det bokstavskombinationer som enligt den svenska regeringens uppfattning inte får bli slutformeln för den alleuropeiska säkerhetsordningen?
Fru talman! Det gläder mig givetvis att en av de mest rakryggade politikerna enligt Lennart Rohdins uppfattning är en grön politiker. Nu har de gröna partierna i Europa inte alltid samma uppfattning. Också jag tycker att Joshka Fischer är rakryggad, men i den här frågan har vi inte riktigt samma åsikt. NATO är inne i en svår identitetskris och söker nya uppgifter nu när muren har fallit och det kalla kriget är slut. Den främsta uppgift som man har haft har varit att försvara sina medlemmar mot aggressionen från diktaturen i Sovjet. Den kan vi tack och lov förpassa till historien. Skall man fortsätta att legitimera en organisation som inte längre har detta mål, i varje fall inte på ett relevant sätt? Självklart kan vi inte här i kammaren lägga ned NATO, men frågan är om vi skall legitimera en organisation som varken har förändrats eller är ny utan som, vilket jag tidigare sagt och utrikesministern påpekar, har kvar sina huvuduppgifter och sin tunga kärna. En annan sak som bekymrar mig mycket är faktiskt att en NATO-utvidgning kan leda till en upprustning i Europa. Den amerikanska kongressen har genomfört en undersökning som visar att det minsta krav man ställer på Visegradsländerna, som är de som i första hand skall bli nya medlemmar, är att de höjer sina militärutgifter med 60 %. Det är oroväckande. Då bidrar NATO snarare till en större ökad osäkerhet i Europa än till en ökad säkerhet. Så framstår det åtminstone om vi skall återfalla litet grand i det gamla tänkandet om antalet stridsvagnar på olika sidor om en gräns osv. En säkerhet som grundas på samverkan är vad vi skall bygga upp, sade utrikesministern. Ja, men det gäller också att folket i det land som skall samverka accepterar innebörden i samarbetet och bokstavskombinationerna. Annars blir det en samverkan mellan statsledningar, inte folk emellan. Därmed undergräver man till viss del samarbetet. Då kan det verkligen braka samman på ett sätt som vi inte alls har önskat oss. Det är detta som jag menar med den skillnad mellan teori och praktik som jag ofta tycker att man kan urskilja i regeringens agerande. Den oroar mig väldigt mycket. Man slår hela tiden fast den militära alliansfriheten, och det tycker jag att man skall göra. Oavsatt var den här diskussionen tas upp skulle jag stå bakom det. Jag menar dock att man undergräver det genom att agera på ett annat sätt, på utrikespolitiska arenor och i olika initiativ. Man närmar sig organisationer utan att i förväg ordentligt utreda vad det innebär. Jag menar att det kunde vara en vits med att verkligen utreda den svenska militära alliansfriheten. Jag är, som jag sagt, alldeles övertygad om att vi skulle kunna komma överens om att vi har en stor och tung roll i Europa som militärt alliansfri stat. Jag är övertygad om att vi på så vis bäst kan bidra till den framtida säkerheten. Detta gäller inte minst inför de hot som vi har att möta i framtiden men som inte kommer från stridsvagnar. Vi skall i Sverige vara drivande när det gäller att motarbeta dessa stora överlevnadshot. Vi är tack och lov inte ensamma om detta, och vi var inte heller först om att revidera det säkerhetspolitiska begreppet. Det gäller att ha distans till NATO-frågan, även om vi givetvis skall följa den och se på den med realism. Vi skall inte haka upp hela vår säkerhetspolitik på just den frågan.
Fru talman! När vi nu på många sätt tar viktiga steg mot en alleuropeisk säkerhetsordning måste vi vara klara över att det - i varje fall som jag tycker - är EU som är grunden för detta. NATO är en del i den här utvecklingen, men NATO står inte för den nya säkerhetsordningen. Det gäller inte ens för det nya NATO. Vi vet faktiskt ännu inte vad det är. Men inte ens detta NATO kommer att kunna vara det. Det är fortfarande något som enbart eller i varje fall mest handlar om militära medel, även inbegripet dess krishanterande element. En alleuropeisk säkerhetsordning är mycket bredare än det som det framtida NATO kommer att stå för. Jag tycker att vi nära skall samverka med NATO. Jag delar inte den rädsla som jag märker hos Miljöpartiet för att samverka med NATO. Är vi trygga i vår militära alliansfrihet och vet vad den står för, har vi inga svårigheter att samverka på alla de områden som inte träder alliansfriheten för när. Hindret är egentligen NATO:s artikel 5, som handlar om försvaret av det egna territoriet och att ge försvarsgarantier till ett annat land. Det kan vi inte vara med om, för då är vi inte längre alliansfria. I övrigt kan vi samverka på praktiskt taget alla områden. Det skall vi också göra, för det är bra för oss. Sverige är en aktiv part i skapandet av det nya Europa. Det skall vi fortsätta att vara. Därför är det också viktigt att vi i Sverige för en aktiv debatt om det här. I stället för att framföra klagomål över att debatten förs si eller så, som vi nu hört från Folkpartiets sida, är det bättre att försöka att föra debatten på ett konstruktivt sätt. Man skall då inte bara se på hur många steg närmare eller bort från NATO det ena eller andra ställningstagandet för oss. Låt inte NATO vara utgångspunkten för allt vi gör. Vi bör arbeta med ett mycket vidare perspektiv. Lennart Rohdin, som ju låter framskymta att han kan tänka sig ett framtida medlemskap i ett helt nytt NATO: Vill Folkpartiet att vi skall gå med i dag eller nästa år i NATO? Jag tycker att det är viktigt att vi får det klarlagt i dag. Svara väldigt tydligt på detta, för jag tror att det skulle vara nyttigt, Lennart Rohdin!
Fru talman! En uppmärksam lyssnare hörde att jag svarade på detta redan i mitt första inlägg. Sverige har ingen anledning att i dag gå in i det gamla NATO, det som NATO fortfarande formellt är. Vad vi talar om är framtiden, det nya. Utrikesministern säger att det handlar om ett bredare säkerhetspolitiskt arrangemang i Europa än enbart NATO. Ja visst, som jag också sade i mitt inledningsanförande är EU en nyckelpelare. Vi har därvidlag lyckats baxa regeringen ganska långt efter statsministerns DN-artikel sommaren 1990. På den punkten är vi ganska överens, men det finns just när det gäller bredden bitar kvar, bl.a. synen på NATO. Varför denna oerhörda rädsla från socialdemokratin just inför bokstavskombinationen NATO? Det är när det gäller den som statsministern, försvarsministern och andra går upp i affekt bl.a. här i riksdagens talarstol. Till Annika Nordgren vill jag säga att det är mycket roligare att diskutera med de verkliga NATO motståndarna. Då kan vi diskutera i sak, också om en NATO-utvidgning innebär upprustning. Den innebär en militär omställning för krigsmakter som har varit uppbyggda på helt andra sätt än de som en NATO anslutning kräver. Men det är klart att ju mer framgångsrikt och allomfattande det nya NATO blir, desto mindre kommer behovet av militära rustningar i Europa att bli. Jag vill avsluta med att citera det som utrikesministern sade i den säkerhetspolitiska debatten den 6 december: "Vi har anledning att föra ett frimodigt och öppet offentligt samtal om säkerhetspolitiken, på ett konstruktivt sätt och med ett tonläge som gör att allmänheten inte skräms." Jag önskar att utrikesministern kan få sina kolleger att inte i tid och otid med darr på stämman eller med hotfulla antydningar varna dem som vågar diskutera de här frågorna, vare sig det sker på landets tidningssidor eller här i kammaren. Är Sveriges säkerhet den skakigaste i Europa? Hur kan regeringen i så fall lägga fram en så lättfärdig försvarsproposition som den som vi snart skall ta ställning till? Nej, det här lurar möjligen svenska folket och skrämmer från att delta i den säkerhetspolitiska debatt som utrikesministern önskar, men jag önskar att resten av regeringen uppträdde på ett sätt som gjorde att den blev möjlig.
Fru talman!

Det finns en mängd internationella organisationer och det saknas utrymme att här och nu redogöra för dem och deras kriterier för medlemskap. När det gäller Europarådet krävs enligt stadgan att medlemsstaterna accepterar de grundläggande värderingarna om demokrati, rättsstatens principer och respekt för mänskliga rättigheter. För att ett land skall kunna bli medlem fordras att det bedöms ha förmåga och vilja att uppfylla dessa villkor. Den praxis som utvecklats avseende villkoren för medlemskap preciserades vid toppmötet i Wien 1993. Enligt Wiendeklarationen krävs att kandidatländerna anpassar sina institutioner och rättsordningar till Europarådets grundsatser om pluralistisk demokrati, rättsstatens principer och skyddet av mänskliga rättigheter. Det fordras även att de folkliga representanterna valts i fria val med allmän rösträtt. Respekt för yttrandefrihet och skydd för personer som tillhör nationella minoriteter är andra faktorer som är centrala vid prövningen av en medlemskapsansökan. Det är viktigt att konstatera att det finns en nedre gräns för vad som kan godtas för medlemskap i Europarådet. Om ett land inte uppvisar vilja eller förmåga att uppfylla villkoren på demokrati, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter kan landet inte bli medlem. Det är Europarådets parlamentariska församling som efter en politisk och juridisk granskning av varje kandidatland bedömer om villkoren för medlemskap är uppfyllda. Enligt praxis rättar sig medlemsländernas regeringar efter parlamentarikerförsamlingens rekommendationer om medlemskap. Lennart Rohdin tar i sin interpellation särskilt upp Ryssland och Kroatien. Den svenska politiken i förhållande till Ryssland bygger på en önskan att inlemma landet i ett brett europeiskt samarbete. Regeringen anser att detta bäst uppnås genom dialog, utbyggda kontakter på olika områden och stöd för reformsträvanden. Framsteg uppnås bäst genom att engagera länder i samarbete, inte genom att utestänga dem. Vid behandlingen av Kroatiens medlemskapsansökan valde ministerkommittén att inte omgående följa parlamentarikerförsamlingens rekommendation. Ministerkommittén sköt några månader på tidpunkten för Kroatiens inträde för att ge möjlighet att pröva hur Kroatien uppfyllde sina åtaganden enligt Daytonavtalet. Vid en ceremoni den 6 november upptogs slutligen Kroatien som medlem Det finns fortfarande svagheter när det gäller demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i Kroatien, liksom i andra Europarådsländer. Flyktingars rätt att återvända och samarbetet med krigstribunalen i Haag är två områden där vi noggrant följer utvecklingen. Men det har även gjorts framsteg. Den nya medialagstiftningen och den nya amnestilagen visar prov på en vilja från Kroatiens sida att komma i samklang med Europarådets normer. Lennart Rohdin hävdar att Europas demokratier valt att blunda för dessa problem. Detta är inte sant. Europarådet har inte accepterat Ryssland och Kroatien villkorslöst, utan ställt upp omfattande listor på åtgärder som måste vidtas. Europarådet har genom medlemskapen fått möjlighet att kontinuerligt övervaka att åtaganden implementeras. Både Kroatien och Ryssland har visat vilja att närma sig den europeiska värdegemenskapen genom att ikläda sig en mängd förpliktelser inom Europarådet, främst genom undertecknandet av konventionen om de mänskliga rättigheterna. Härtill kommer inom ramen för Europarådets biståndsprogram ett samarbete för att stärka de demokratiska institutionerna och respekten för mänskliga rättigheter. När det gäller den framtida behandlingen av medlemskapsansökningar får enskilda prövningar av hur respektive land förhåller sig till dessa villkor fälla avgörandet. Sverige kommer även fortsättningsvis att verka för att de nuvarande kriterierna för medlemskap behålls. Sverige kommer också att verka för att de mekanismer som finns för granskning av nya medlemsländer och för beivrande av överträdelser skall tillämpas. Europarådet har visat sig vara en mycket viktig institution för att förstärka samarbetet med de nya demokratier som uppstått efter Berlinmurens fall. Detta har gett oss en möjlighet att genom samarbete påverka utvecklingen i dessa länder. Inlemmandet av dessa stater i Europarådet har varit - och är fortfarande - ett centralt element i vår strävan att bygga ett Europa baserat på demokrati, rättsstatens principer och respekt för mänskliga rättigheter.
Fru talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I går upptogs, som utrikesministern sade, Kroatien som fullvärdig medlem i Europarådet. Europarådet har som syfte att verka för och värna demokrati och mänskliga rättigheter i Europa. Under det kalla kriget utgjorde Europarådet ett bålverk för dessa värden. Länder som inte levde upp till de stränga kraven kunde inte bli medlemmar. Medlemsländer som tummade på kraven blev suspenderade. I kampen mot kommunism och fascism fanns inte utrymme för särskilt mycket realpolitiskt backande. För snart ett år sedan invaldes Ryssland som medlem i Europarådet. Ett brutalt krig pågick i Tjetjenien - ett litet land, förvisso en konstitutionell del av den ryska federationen - som man sedan mer än ett år höll på att bomba sönder och samman nästan till stenåldersnivå med den ryska krigsmaskinen. Parisdeklarationen från 1990 om länders mellan och inomstatliga förhållningssätt är glasklar. Trots medlemskapet i Europarådet fortsatte det brutala kriget innan president Jeltsin av hänsyn till en krigstrött hemmaopinion ensidigt införde vapenstillestånd till dess att presidentvalet säkrat hans omval. Sedan återupptogs kriget lika massivt och brutalt som tidigare. Det var inte kritik från Europarådet som tvingade fram den femåriga vapenvilan i Tjetjenien. Det var det militära fiaskot och en krigstrött hemmaopinion. Medlemskapet i Europarådet har aldrig varit i farozonen då Europas stormakter har andra realpolitiska avvägningar att göra kring Europas framtid och Rysslands roll i den. Daytonavtalet om fred i Bosnien var ett välkommet slut på en oförsvarlig europeisk passivitet inför ett mer än tre år långt folkmord i Bosnien. Men det var ingen fred som byggde på folkrättsliga principer om angreppskrig och gränsers okränkbarhet. Det var det bästa möjliga när omvärlden inte ville riskera särskilt mycket för ett litet folk långt borta. Förlorarna var inte regimerna i Zagreb och Belgrad, arkitekterna bakom kriget och folkmorden i Bosnien, även om regimen i Belgrad fått se alla sina expansiva krigsmål gå om intet. För regimen i Zagreb var vinsten nästan total. I Zagreb väntar den demokratiskt valda majoriteten i stadsfullmäktige fortfarande på att den enväldige despoten på landets presidentpost skall tillåta demokratin att ha sin gång. Trots ett minimum av tolererbara presslagar, åtminstone på papperet, är utrymmet för pressfrihet i Kroatien mycket begränsad genom regimens manipulationer. Värst av allt är den helt oacceptabla behandlingen av den serbiska minoriteten i Kroatien. Fördrivandet av krajinaserberna som folkgrupp är folkrättsligt oförsvarbar helt oavsett vad företrädare för denna grupp gjort sig skyldiga till under krig och folkmord i Nedbränningen av serbiska hus och gårdar fortgår i Krajina i syfte att avhålla från och omöjliggöra ett återvändande. Alla vet att det sker med regimens goda minne. Nej, det handlar inte om att Kroatien uppfyller grundläggande kriterier om demokrati och mänskliga rättigheter. Stormakterna har bestämt sig för att driva igenom Daytonavtalet. Den som inte alltför uppenbart saboterar detta belönas t.ex. med upphävda FN sanktioner eller rent av med medlemskap i Europarådet. Det är kanske bra för freden. Men var det huvudsyftet med Europarådet? Under hela kriget svek Europa såväl de nationella minoriteterna som den demokratiska fredsoppositionen såväl i Belgrad som i Zagreb. Att blunda för verkligheten utifrån stormakternas realpolitiska avvägningar innebär att sveket fortsätter. Vad tror utrikesministern att människor i östra Europas kommunistiska diktaturer drömde om i åratal när de blickade västerut mot de demokratiska institutionerna?
Fru talman! Det är naturligtvis alltid en grannlaga uppgift att ta ställning till vilka länder som faktiskt skall tillhöra en organisation, inte minst en organisation som har en så speciell ställning som Europarådet. Under resans gång har man kommit fram till de värden och den vision som Europarådet står för. Man kan inte bara vänta tills länder är fullt demokratiskt färdiga och då välkomna dem och göra det till en slutpunkt i en utveckling. Man måste öppna sig tidigare när man ser att det är en process på gång i ett land och att ett medlemskap i Europarådet kan stödja den processen. Det var skälet till att Ryssland togs in. Det var för att kunna stödja de demokratiska krafterna i Ryssland. Just de krafterna ville också mycket aktivt att Europarådet skulle uppta Ryssland som medlem. Europarådets generalsekreterare, en inte obekant person här i kammaren, nämligen Daniel Tarschys, brukar säga att det alltid är bättre att ha folk inne i kyrkan än att ha dem utanför. Predikan blir liksom litet bättre då. Det är precis vad det handlar om här. Europarådet är ingen passiv organisation som tar in nya medlemmar därför att man bara vill förstora sig. Man tar in nya medlemmar för att aktivt arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter i dessa länder. Det har skett i Ryssland, och det kommer också att ske i Kroatien nu. Det är en mängd krav som ställs på dessa länder. Det är mycket viktigt att det finns ett forum där de ställs till svars och där man också hjälper dem till rätta med olika saker. Jag är alldeles övertygad om att det stöd man kan få ifrån Europarådet har stor betydelse för den utveckling vi ser i Ryssland i dag, där det tas aktiva steg mot mer demokrati och att leva upp till rättsstaten. Jag är också övertygad om att detsamma kommer att ske i Kroatien. Kroatien har redan gjort en hel del för att få möjlighet att komma in i Europarådet, eftersom ministerkommittén inte efterkom parlamentarikerförsamlingens beslut genast. Man lät ett halvår gå mellan besluten. Jag tror alltså att det som vi nu har kommit till, nämligen att dessa länder också är med i Europarådet, faktiskt är det bästa för mänskliga rättigheter och demokrati i dessa två länder som Lennart Rohdin har nämnt.
Fru talman! Låt mig först säga att jag tror att Daniel Tarschys passar alldeles utmärkt som generalsekreterare i det Europaråd vi har i dag. Sedan får utrikesministern tolka det som hon önskar. Jag vet att demokrater i Ryssland har stora förhoppningar på Europa. De hoppas att ett medlemskap i Europarådet skall innebära att kraven skärps. De kommer att bli besvikna. Finns det någon i den här kammaren - det är inte så många här - som tror att Europarådet någonsin skulle suspendera eller slänga ut Ryssland, oavsett hur många gånger man återupptar kriget i Tjetjenien. Det gör man inte med en supermakt. Det är återigen realpolitik. Grigorij Javlinskij, framträdde på Folk och försvars vinterkonferens för snart två år sedan. Han sade att det viktigaste kravet Rysslands demokrater ställer på omvärlden är att behandla Ryssland som varje annat land och varken ställa större eller mindre krav bara för att det är en tidigare stormakt. Men så uppträder inte realpolitiska regimer. Vet utrikesministern att majoriteten i stadsfullmäktige i Zagreb tycker att processen går åt rätt håll i Kroatien? Vet utrikesministern att de få, om de ens finns, kvarvarande oberoende medierna i Kroatien tycker att processen går åt rätt håll? Vet utrikesministern att flyktingarna från Krajina upplever att utvecklingen i Krajina går åt rätt håll? Jag vet vad utrikesministerns ärliga svar skulle vara på dessa frågor. Jag tänker inte förlänga debatten. Utrikesministern har haft mycket att göra, och det återstår en del i dag. Låt mig avslutningsvis säga att jag ändå tror, vill tro och anar att utrikesministern och jag egentligen är mer överens än vad det kan verka i den här debatten. Men det hör väl kanske till tjänsteåliggandet att åtminstone med en inre hänvisning till biskop Brasks historiska bravad framföra de svar som har framförts i det här ärendet och tidigare i dag i talarstolen. Med hänvisning till den debatt som uteblev med tanke på en återtagen interpellation tidigare på dagordningen kan jag konstatera att den politik och den typ av svar som speglar en resignation och en följsamhet inför den storpolitiska utvecklingen uppenbarligen inte lägger hinder i vägen för inval i FN:s säkerhetsråd med stora röstsiffor.
Fru talman! Jag kan säga till Lennart Rohdin att detta med Europarådet inte är någonting som jag måste säga. Jag känner denna församling ganska väl, eftersom jag satt i parlamentarikerförsamlingen och följde frågan om Rumäniens och Rysslands inval mycket aktivt, dessutom, det kan jag gärna säga, då med viss vånda. När man har vridit och vänt på detta under en längre tid kommer man ändå fram till frågan: Vad är det vi kan göra genom att stänga ute och bara rikta kritik? Vad är det vi kan göra genom att ta in dessa länder i vår församling och påverka dem? Jag tyckte att det var rätt att hålla inne medlemskapet i Europarådet för Ryssland under en längre tid som en påtryckning, särskilt med tanke på Tjetjenien. På samma sätt var det också med Kroatien. Där fattade ministerkommittén, bl.a. med svensk medverkan, det unika beslutet att inte direkt acceptera vad parlamentarikerförsamlingen hade beslutat utan fördröja det ett halvår därför att Kroatien skulle få tid på sig att infria diverse krav som ministerkommittén satte upp. När nu Kroatien upptas som medlem har de fortfarande krav på sig att infria vad de faktiskt har lovat. Detta handlar väldigt mycket om hur mycket av demonstrationspolitik man skall ägna sig åt och hur mycket man direkt genom bistånd, dialog, samtal och stöd vill visa att man tror på argumenten för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag menar att vi inte bara kan luta oss tillbaka och kritisera. Vi måste faktiskt gå in i den här dialogen. Vi måste göra det praktiska arbetet.
Fru talman! Ursäkta att jag kom tillbaka, men ordet demonstrationspolitik fick mig att vilja ta några sekunder i anspråk. Det finns två steg när det gäller att arbeta i den här typen av organisationer. Det första är krav som måste uppfyllas för att man skall kunna bli medlem. Det andra steget - när man har blivit medlem - är att kraven uppfylls även fortsättningsvis. Jag kan inte se att det är en demonstrationspolitik när man efter något halvår konstaterar att det brutala kriget i Tjetjenien pågår. Så ska man släppa in dem ändå och se om man kan påverka dem inifrån i stället! Jag kan inte se att det är demonstrationspolitik att konstatera att stadsfullmäktige i Zagreb, Kroatien, fortfarande inte fått möjligheter att fungera i enlighet med de demokratiska valen för ett år sedan. Fortfarande har de få oberoende medierna i Kroatien inte fått möjlighet att verka enligt de nya presslagarna. Genom rent konkreta åtgärder förvägras fortfarande flyktingarna från Krajina möjligheten att någonsin kunna återvända hem. Jag kan inte uppleva det som någon demonstrationspolitik att konstatera att kraven ännu inte är uppfyllda.
Fru talman!

Ingbritt Irhammar har också frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att förmå FN att verka för ett totalstopp av vapenförsäljningen till Indonesien och vilka åtgärder regeringen avser vidta vad gäller fortsatta vapenleveranser, inklusive följdleveranser, till Indonesien. Vad gäller frågan om svensk vapenexport får jag hänvisa till det svar statsrådet Pagrotsky lämnade den 29 oktober 1996. I övrigt besvarar jag de två interpellationerna i ett sammanhang. Under ledning av FN:s generalsekreterare pågår samtal mellan Portugal och Indonesien i syfte att nå en lösning på Östtimorfrågan. En ny samtalsomgång kommer att äga rum i december. Inom ramen för dessa samtal förs också en dialog mellan representanter för olika grupper i Östtimor. I en rapport daterad den 16 september 1996 har generalsekreteraren angett att ett framgångsrikt slutresultat kräver att parterna visar större flexibilitet. EU antog i juni en gemensam ståndpunkt i frågan. EU slår fast att man önskar bidra till att en helhetslösning uppnås av Östtimorfrågan genom dialog och till att förbättra de mänskliga rättigheterna i området. EU stöder därför särskilt de samtal som pågår under ledning av FN:s generalsekreterare. Den indonesiska regeringen uppmanas också att vidta effektiva åtgärder som leder till en markant förbättring i Östtimor i fråga om de mänskliga rättigheterna. Som EU-medlem har Sverige deltagit aktivt i utarbetandet av denna gemensamma ståndpunkt, som är ett viktigt uttryck för stöd till generalsekreterarens ansträngningar att nå en lösning på Östtimorkonflikten. Vi är beredda att delta i fortsatta diskussioner inom EU om eventuella ytterligare åtgärder.

Om inga framsteg sker bör enligt regeringens uppfattning frågan om de mänskliga rättigheterna i Östtimor, inklusive frigivandet av de politiska fångarna, tas upp vid nästa möte med kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Regeringen anser det angeläget att konkret stöd lämnas för att förbättra den humanitära situationen i Östtimor. Beslut har därför i år fattats om att stödja Internationella Röda kors-kommitténs humanitära verksamhet och ge stöd till en katolsk yrkesskola i Östtimor. Regeringen är beredd att fortsätta detta stöd. Vad gäller frågan om vilka åtgärder den svenska regeringen avser vidta inom FN för att verka för ett totalstopp av vapenförsäljning till Indonesien vill jag framhålla att bindande sanktioner i form av ett internationellt vapenembargo förutsätter ett beslut av säkerhetsrådet. Sanktionsbeslut kan fattas om rådet anser att sådana åtgärder krävs för att säkerställa eller upprätthålla internationell fred och säkerhet. Sverige inträder som bekant som medlem av säkerhetsrådet först vid årsskiftet. Jag har i riksdagen den 24 oktober relativt utförligt redovisat ett antal målsättningar och principer som då skall vägleda oss i arbetet i rådet. Innan vi faktiskt blir medlemmar vill jag emellertid inte spekulera om hur vi i äkerhetsrådet tänker agera kring specifika länder och ärenden på dagordningen. Låt mig likväl som en allmän kommentar tillägga att verksamheten i säkerhetsrådet i stor utsträckning handlar om att utföra ett lagarbete. Det avgörande är inte vilka förslag den ena eller den andra medlemmen presenterar utan vad man kan komma överens om. Resultat förutsätter ett nära samarbete mellan rådets alla medlemmar.
Fru talman! Tack för svaret. Det förundrar mig att utrikesministern saknar både konkreta åtgärder och visioner om vad som kan göras i Östtimorfrågan. Hon nöjer sig med att hänvisa till att det under FN:s generalsekreterares ledning pågår samtal mellan Portugal och Indonesien. Har man omyndigförklarat de befrielserörelser som finns i Östtimor? Varför sker inte samtalen direkt med timoreserna och deras företrädare? Hur har Sverige agerat i sådana här sammanhang tidigare? Ta exemplet med ANC i Sydafrika! Dra paralleller med PLO i Palestina! Är det inte dags att ge det timoresiska folkets chans att göra sin röst hörd genom att låta dem delta i direkta förhandlingar? Det kan de göra genom sina företrädare, t.ex. årets fredspristagare biskop Belo och Norge uttalade vid utnämningen av fredspristagarna att man önskade gå in aktivt som medlare för att få ett slut på den tjugoåriga ockupationen av Östtimor som Indonesien utsatt folket där för? I utrikesministers svar står det att en dialog mellan representanter för olika grupper i Östimor förs inom ramen för en nu samtalsomgång. Vore det inte klädsamt och en läglig tidpunkt att inbjuda de timoresiska företrädarna direkt till förhandlingsbordet? Sverige har möjlighet att via säkerhetsrådet driva denna fråga och dessutom lyfta Östtimorfrågan så att den står högt uppe på FN:s agenda. Det är det minsta man kan begära, anser jag. En annan fråga är också: Hur tolkar utrikesministern texten i rapporten från den 16 september om att generalsekreteraren har angett att ett framgångsrikt slutresultat kräver att parterna - vilka parter? - visar större flexibilitet. Det är väldigt luddigt uttryckt. Vart tog visionen vägen? När jag ställde frågan om Sverige skulle driva Östtimorfrågan hårdare inom EU tillsammans med Irland och Portugal, var det därför att dessa tre länder tidigare har varit bland de mest pådrivande i frågan. Nu har man chansen att stärka rollen, eftersom Irland har ordförandeskapet. När jag besökte Portugal i februari i år träffade jag den svenske ambassadören, som deltog på konferensen för Östtimors befrielse, och parlamentariker från andra länder som aktivt har arbetat med Östtimor. Deras bedömning var att frågan just nu skulle sättas i fokus, vilket ytterligare förstärks av att just Portugal och Sverige därefter också invalts i säkerhetsrådet. Med förenad kraft kan dessa två länder lyfta frågan, om de så önskar, både inom EU:s ram och inom FN:s ram. Jag är i det sammanhanget speciellt glad över att Sverige har tagit fram ett särskilt program inför arbetet i säkerhetsrådet, där man framhåller vikten av att gå in i ett tidigt skede för att förhindra krig. Det var någonting som jag efterlyste i denna kammare före inbördeskriget i forna Jugoslavien, men då talades det också om dialog och därtill tyst diplomati. Vi vet vilket resultatet blev. Vad gör då västvärlden? Jo, England har exporterat hawkplan till Indonesien, och dessa används i stridigheterna i landet. Vi vet att England utbildar poliskårer, militärpolis, inne i Indonesien. Vi vet att Sverige exporterar kanoner till Indonesien. Är det på det sättet vi skall förhindra inbördeskrig? Fru talman! Har regeringen några egna mål, syften, ambitioner eller ideal som man vill leva upp till? Det talas om lagarbete, och det låter bra. Men det kan lika väl betyda att man bara följer med strömmen.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag saknar också en vilja, en viljeyttring, att agera och lyfta denna fråga, när vi nu har en chans att göra det inom säkerhetsrådet. Jag har stor förståelse för att det är gemensamt, genom en helhetslösning, som man når fram till resultat. Men det måste också finnas möjlighet för enskilda länder som sitter i säkerhetsrådet att agera för att lyfta frågor. Den första förutsättningen för att lyckas är att man lyfter frågorna. Den information jag har fått av representanter från Portugal är att man är intresserad av att lyfta den här frågan nu, när Portugal har kommit in i säkerhetsrådet. Jag skulle önska att man även från svenskt håll visade den viljan. Sedan får man se hur långt man lyckas komma, om det kan bli något resultat och en enighet för att driva upp frågan på den internationella dagordningen, där den faktiskt hör hemma, efter dessa över 20 år av förtryck och ockupation. Jag ser också att vi har möjligheter att inom FN driva på den här dialogen, som har hamnat litet grand i stiltje, även om det är utsatt ett nytt datum i december i New York. Jag har hört önskemål från representanter för det östtimoresiska folket, bl.a. Ramos Horta och biskop Belo, vilka jag har träffat, om att få vara med i direkta dialoger. De är mycket besvikna över att behöva sitta vid sidan om och få kommentera och lägga förslag vid sidan om själva den direkta dialogen mellan Portugal, Indonesien och FN. Det skulle vara önskvärt att Sverige också gjorde ansträngningar för att alla parter skulle kunna delta direkt i ett samtal med varandra. Parterna behöver visa flexibilitet. I detta måste ingå att inte göra avkall på kravet att det östtimoresiska folket måste ha rätt att avgöra sin framtid. Vi har från svenskt håll aldrig accepterat ockupationen av Östtimor. Vi har hävdat att folket har rätt att avgöra sin framtid i en folkomröstning. När vi menar att det behövs en ökad flexibilitet, får det enligt min mening absolut inte innebära att vi på något sätt drar oss tillbaka i fråga om att vi skall driva på kravet på en folkomröstning. Fram till dess att det blir möjligt måste vi kraftfullt agera för att förbättra och hjälpa till att förbättra MR situationen på ön. Det gäller inte bara Östtimor, utan hela Indonesien. Det sker ständiga brott mot mänskliga rättigheter. En av de svåraste situationerna är den indonesiska militärens närvaro på ön. Vid mitt besök där 1993 fick vi höra uttalanden från representanter för de indonesiska myndigheterna om att man höll på att dra tillbaka trupper från ön. Detta var för tre år sedan. Den information vi får i dag är att det är precis lika tät militär närvaro nu som då. Det var alltså ord utan handling från de indonesiska myndigheternas sida. Här måste man driva på just på det här området. Jag anser att vi bör agera för att ha en ständig FN närvaro på ön.
Fru talman! Utrikesministern kommer säkerligen att uppfatta också mitt inlägg i den här frågan som styrt av starka känslor, och det är det. Östtimor står, enligt min mening, helt avklädd. För ett år sedan fick Carmen Budjardo här i riksdagen ta emot Right Livelihood Award - det alternativa Nobelpriset - för sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter i Indonesien och på Östtimor. Sedan dess har den svenska regeringen medgivit ytterligare omfattande krigsmaterielförsäljning till Indonesien - allt för jobben i Sverige, kan man tänka. Om ett par veckor tar biskop Carlos Belo och Ramos Horta, som sagts tidigare, emot det riktiga Nobels fredspris i norska stortinget för samma kamp. När kommer nästa exportorder till Indonesien? Jag tror att 90-talet i en historisk tillbakablick kommer att visa sig ha varit "demokratins årtionde" - inte därför att FN gjort någon sådan deklaration, utan därför att folken runt om i världen själva har rest sig mot förtryck och diktatur. De demokratiska staternas regeringar tycks däremot vara handlingsförlamade och visar bristande engagemang. Deras handlande präglas av realpolitik, som vi har konstaterat för en stund sedan i samband med frågan om Rysslands och Den positiva utvecklingen mot demokrati i världen förmörkas dock av det fortsatta förtrycket i några av de befolkningsmässigt största staterna, Kina och Indonesien. Där tävlar demokratierna inte om att överträffa varandra i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter, utan om lukrativa affärskontrakt. För två veckor sedan invaldes Sverige i FN:s säkerhetsråd. Jag förstår att många svenskar - säkert de allra flesta - vill känna sig stolta och hedrade över detta. Men det överväldigande röstetalet var inte uttryck för uppskattning av vår ledande roll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter under 90 talet. Flertalet av dem som röstade på Sverige är större eller mindre diktaturer. Nej, det var snarare uttryck för oförargligheten i den tysta och utslätade anpassning som präglat svensk utrikespolitik under 90-talet. Och den behövs det inte mer av i FN:s säkerhetsråd, utan mindre. Vid ett opinionsmöte på Norrmalmstorg för någon vecka sedan tillät jag mig en gissning att statsministerns besök i Peking förr skulle resultera i feta affärskontrakt än i tydlighet om världens största diktatur. Verkligheten överträffade som bekant mina värsta farhågor. Efter Suhartoregimens brutala övergrepp mot oppositionen i Indonesien i somras bör ingen kunna sväva i tvivelsmål om att Indonesien är en av världens fulaste diktaturer, och dessutom en brutal kolonialmakt. Det förringas inte på något sätt av att Indonesien kan vara en hägrande exportmarknad för både kanoner och andra svenska industrivaror. Utrikesministern kommenterar inte vapenaffärerna utan hänvisar till det för dessa frågor ansvariga statsrådets svar i annat sammanhang. Men vilken är den utrikespolitiska bedömning som skall ligga till grund för beslut om vapenexport? Har utrikesministern ingen uppfattning? Är det så som biträdande utrikesminister Pierre Schori förklarade i TV, att "det har jag ingen aning om"? Sveriges utrikespolitik återvänder inte till en kamp för demokrati och mänskliga rättigheter bara därför att vi fått en plats i FN:s säkerhetsråd. Jag har många gånger under senare år hört ansvariga statsråd i talarstolen inför kraven på att vi skall påverka FN, säga att "vi kommer lojalt att följa de beslut som FN fattar". Den utomordentligt viktiga kampen för jobben och mot massarbetslösheten i vårt land får aldrig vinnas på bekostnad av människors demokrati och mänskliga rättigheter ute på andra håll i världen.
Fru talman! Jag har stor förståelse för att inte bara östtimoreser utan också många av dem som nära följer deras kamp känner stor frustration när 20 år har gått och man inte ser någon lösning på frågan. I det perspektivet är valet av biskop Carlos Belo och José Ramos Horta till fredspristagare naturligtvis en angelägen påminnelse om en allvarlig och olöst konflikt. Jag ser fram emot inte bara att de får nobelpriset i Oslo utan också att de kommer till Stockholm strax därefter. Statsministern inbjöd dem att besöka Stockholm efter prisceremonin i Oslo när han framförde sina gratulationer. Jag är naturligtvis glad över att riksdagsledamöter har en väldigt stor tilltro till vad Sverige kan göra. Eva Goës säger att det minsta man kan begära är att Sverige agerar. Jag försöker beskriva vad FN och FN:s representant gör. Denna representant ordnar dialoger mellan de två parter som utgörs av Indonesien och Portugal och samtal mellan parterna direkt i Östtimor. Jag vill inte förhäva mig genom att säga att vi i Sverige gärna vill bli medlare och tro att vi kan göra mycket mera än vad det samlade FN kan göra. Jag tror faktiskt inte att det fungerar riktigt på det sättet. Vad vi skall göra inom FN är att i lagarbete agera för det vi står för vad gäller mänskliga rättigheter och för att lösa en sådan här konflikt på ett fredligt sätt. Då måste man agera på ett sådant sätt att man uppnår resultat. Vi EU-länder i FN:s säkerhetsråd kommer naturligtvis att ha ett särskilt ansvar när EU utformar sin politik i detta sammanhang. Vad det handlar om är att finna vägar som inte blir kontraproduktiva. Det kan lätt bli kontraproduktivt om man bara agerar i det blå. Det måste finnas en möjlig framkomstväg. Jag tror att EU-länderna kan göra en hel del. Jag tycker också att den ståndpunkt som EU har är en bra plattform att arbeta utifrån. Den påpekar just behovet av helhetslösning. Den framhåller att det till dess man får denna helhetslösning, där det framför allt är FN som måste agera, handlar om att se till att värnet för mänskliga rättigheter blir bättre och att de politiska fångarna får en drägligare situation och helst släpps. Man måste på olika sätt stödja det humanitära arbetet i Östtimor. Lennart Rohdin kommer alltid tillbaka till hur ovärdigt Sverige egentligen är att sitta i FN:s säkerhetsråd. Jag skulle önska att jag fick en lista på de länder som med Lennart Rohdins argusögon är värdiga nog att sitta i FN:s säkerhetsråd.
Fru talman! Jag tror att mina inlägg under eftermiddagen har visat att jag har full förståelse för att det är realpolitik det handlar om även i FN. De frågor jag ställer handlar inte om värdighet, utan varför vi skall sitta i säkerhetsrådet. Anledningen till att vi skall sitta med är naturligtvis att vi skall uträtta någonting. Vi skall med vår närvaro påverka och förändra. Då kan det inte vara någon tillgång att få med ett land som i alla fall under 90-talet i allt väsentligt bara har anpassat sig till vad de stora, som också är de dominerande i säkerhetsrådet, har bestämt i olika sammanhang och följsamt avvaktat vad de har kommit fram till. Utrikesministern lät i sitt senaste inlägg påskina att det inte går att tjurrusa. Det kan vara kontraproduktivt. Jag har inte hört någon någonstans ute i världen som har uppfattat att den svenska regeringen de senaste 20 åren har tjurrusat långt före alla andra när det gäller att påverka och förändra utvecklingen i Östtimor. Tvärtom är nog bilden att vi har talat varmt om saken, men att vi fortsatt exportera vapen om och om igen till diktaturen Indonesien. Detta sade José Ramos Horta i ett uttalande i förrgår. Jag tänker inte tvinga utrikesministern att begå konstitutionellt våld genom att tala om lagstiftning och teknikaliteter när det gäller vapenexport, men jag tycker fortfarande att det vore rimligt att utrikesministern svarade på om hon tycker att det är förenligt med de grundläggande värderingarna i svensk utrikespolitik att exportera kanoner till Indonesien. Det måste vara utrikesministerns uppgift att ha en uppfattning om det.
Fru talman! Jag står just också med ett uttalande från José Ramos Horta om att handeln går före de mänskliga rättigheterna. Det tycker jag är kontraproduktivt. Vi talar om en sak och gör en annan sak. Jag är rädd för att det fortsätter. Vi vet att Kohl just har skrivit på 24 avtal med Indonesien, som gäller att exploatera Indonesien. Vi vet att Australien gärna säljer kärnbränsle dit och att Japan säljer kärnkraftverk till Indonesien - denna övärld som i dubbel bemärkelse är vulkanisk. Vi har i tvärpolitiska motioner begärt undandragande av trupper från det ockuperade området och ständig närvaro i Östtimor på grund av oroligheterna. Vi har understrukit rätten till självbestämmande på Östtimor. Det senaste året har oroligheterna trappats upp och förföljelserna blivit värre och värre. Politiker har fängslats. Protesterande ungdomar som har ockuperat ambassader har skickats från Australien, där de inte tas emot, vidare till Portugal. Det är vidriga diktatoriska förhållanden. Att i det läget fortsätta att bistå den indonesiska regeringen med s.k. följdleveranser av kanoner måste av det kämpande folket betraktas som ett hån. Att demokratirörelsens politiker fängslats har inte gått obemärkt förbi. Jag tog upp fängslandet av Muchtar Pakpahan, fackföreningskämpe och fredsaktivist, i en fråga till utrikesministern i juli. Han sitter i fängelse. Han är dömd till flera års fängelse för någonting han sagt om Suharto. Jag har frågat hur Xanana Gusmão skall kunna släppas fri. Att MR-kommissionen skall ta upp ärendet är ju bra, men det räcker inte. Det behövs starkare påtryckningar - varför inte bistånd till rörelserna för mänskliga rättigheter och befrielse eller ett vapenembargo? De förstår inget annat språk. Är det inte på tiden att man också sänder en delegation från regeringen eller riksdagen till Östtimor? Att försöka besöka Gusmão i fängelset - det vore väl någonting? Helst skulle man ju få honom därifrån för evigt. För några år sedan försökte en irländsk parlamentsledamot och någon från Europaparlamentet att ta sig in, men blev stoppade på Bali. De fick inte inresetillstånd. I dagsläget, med tanke på den uppmärksamhet som fredspristagarna drar åt sig, borde detta kunna förverkligas. Det är inte bara fångarna utan också kvinnorna och barnen som behöver moraliskt stöd. Vi har begärt att bistånd skall utgå till MR och fredsrörelser, men inte blivit hörda. Nu ger utrikesministern exempel på ett projekt med Röda korset. Regeringen har beslutat sig för att stödja en katolsk yrkesskola. Det är en bra början, men det är bara en början. Det ligger många ansökningar om stöd från det timoresiska folket och väntar. Svenska regeringen kommer under den närmaste framtiden att få många möjligheter att stödja konkreta humanitära projekt. Jag ser fram emot Sveriges insatser i FN och EU för att stärka demokratin i Indonesien. Jag ser fram emot ett kraftfullt åtgärdsprogram som förhindrar det blodbad som annars blir resultatet av det groende missnöje som finns hos folket i detta land. Jag vill också överlämna två rapporter som jag fick i dag från Federer, medarbetaren till Horta. Den ena heter Towards a Peaceful Solution in East Timor och den andra heter Continual Human Rights Violations in East Timor. Min berättelse rör det senaste årets övergrepp mot människor, människor som har dödats, som har skjutits ned för att man påstår att de har halat den indonesiska flaggan. Det mystiska är bara att det är en svåger till Xanana Gusmãos syster.
Fru talman! Jag har förståelse för och vet att det är ett lagarbete som sker i FN, precis som det kan vara ett lagarbete som sker i en riksdag. Lika svårt som vi ibland har att ha tålamod med att det inte blir resultat av våra förslag, lika svårt är det naturligtvis att förstå att om vi tycker någonting från svensk sida i FN blir inte det resultatet. Men vi vet också som politiker att för att det skall kunna bli någon förändring och något resultat måste vi driva på, vi måste lyfta frågorna, vi måste skapa debatt runt dem. Jag tycker att vår första viktiga uppgift i FN - tillsammans med många andra naturligtvis - är att lyfta frågan om Östtimor inom säkerhetsrådet, just för att i första hand få en förbättring av MR-situationen. Enligt de bedömningar jag har hört är detta nästan inte möjligt utan att det blir en minskning av de indonesiska trupperna. Helst skall de helt bort. Jag förstår att det måste ta en viss tid. Men om man kombinerar detta med FN-närvaro är det åtminstone en trygghet för det östtimoresiska folket, så att de vet vart de kan vända sig. I dag kan de i stort sett bara vända sig till kyrkan och Röda korset. Även Röda korset har svårt att röra sig på ön. Detta känner jag som de första och viktigaste insatserna att få till stånd, att åtminstone göra försök att få en förändring, att få FN-närvaro, fler organisationer som kommer in och tillstånd att besöka ön för parlamentariker, för olika organisationer och MR organisationer. Det har man kämpat för i många år, men vi måste driva denna fråga också. Sedan gällde det, vid sidan om, humanitärt stöd. Det kan under den här tiden vara litet lättare att få in, om vi finner vägar. Jag vet att de administrativa och byråkratiska regler som vi har för hur bistånd skall nå fram gör att det är svårt att finna vägar till det östtimoresiska folket på ön. Frågan är om man kunde titta närmare på detta från svensk regerings sida och se om det fanns en lättare väg att få fram biståndet. Det skulle inte krävas samma byråkrati i sådana här fall, när det är så svårt att få fram hjälpen. Här är ett enormt behov. Jag fick siffror i dag om att Östtimor har den högsta barnadödligheten i världen. Det säger väldigt mycket om situationen. Sedan menar jag också att vi måste kunna lyfta fram frågan om att försöka få till stånd förbud mot vapenexport till de länder som begår brott mot mänskliga rättigheter, att åtminstone kämpa för att gå vidare här. Jag vet att Sverige är ett av de länder som exporterar minst vapen i världen av vapenproducerande länder, men det är inte tillräckligt. Vårt mål måste vara att på sikt försöka få bort vapnen helt och hållet, men i första hand att de åtminstone inte exporteras till diktatoriska länder.
Fru talman! Det är klart att vi kan vara överens om att man skall försöka minska vapenexporten i världen. Det gör vi också på olika sätt. FN kommer att vara viktigt i det sammanhanget. Om man skall använda instrumentet vapenembargo måste man ha klart för sig att FN har en mycket precis definition av när det skall kunna användas. Dessutom måste det finnas ett beslut i säkerhetsrådet om det. Det innebär att det mycket sällan är tillämpligt. Vårt eget förhållande till vapenexporten och Indonesien är att Sverige tidigare har exporterat krigsmateriel till Indonesien. Det har skett under olika regeringar, av olika färg. Där är vi alla lika skyldiga, om man ser det på det sättet. Men man skall också vara på det klara med att exporten har legat på en mycket låg nivå. Under senare år har den kommit att bestå av följdleveranser, alltså leveranser som har anknytning till system som levererades i ett tidigare skede. Det har inte varit aktuellt, åtminstone inte för den här regeringen, som jag tillhör, att bevilja några utförseltillstånd för nya krigsmaterielsystem. Det man skall göra för att komma närmare en lösning på den östtimoresiska frågan är naturligtvis att stödja FN och FN:s representant. Det måste vara en dialog mellan Indonesien och Portugal. Det måste vara en dialog mellan parterna direkt. På vägen dit skall vi inte bara bevaka mänskliga rättigheter och påtala brott mot mänskliga rättigheter, utan vi skall också ge aktivt stöd. Det gör vi också, 1 miljon kronor för Internationella röda korskommitténs verksamhet i Östtimor under 1996. Organisationen Caritas har fått 1,6 miljoner för en skola. Dessutom ges 4 miljoner till organisationen Indonesian Legal Aid Foundation. Den sysslar väldigt mycket med MR-utbildning och liknande saker. Jag säger också i svaret, och det var biståndsminister Schoris svar också, att vi är öppna för att göra ytterligare insatser om det finns säkra kanaler. Man skall inte se det här med säkra kanaler som byråkrati. Vi är faktiskt skyldiga att i alla biståndssammanhang se till att vi har säkra kanaler för vårt bistånd. Det är klart att fredspriset kommer att innebära att den här frågan får ökad uppmärksamhet. Jag hoppas också att det skall innebära att internationella organisationer skall ha större möjligheter att besöka och vistas i Östtimor och naturligtvis också att parlamentariker som är engagerade i frågan skall ha möjlighet att få komma dit och på plats se situationen.
Fru talman! Tack för svaret. Jag är säker på att utrikesministern också vet att det på tisdag är femårsdagen av Santa Cruz-massakern. Det saknas fortfarande 270 människor. Man sköt rakt in i skaran och fortsatte t.o.m. att skjuta inne på kyrkogården. Det har inte gjorts några undersökningar. Man har inte försökt att föra upp det här på bordet, i strålkastarljuset. Det finns mycket att göra för Sverige i säkerhetsrådet, det vill jag lova. Jag hoppas att det händer mycket tillsammans med Portugal. Ja, jag har stor tilltro till Sverige. Jag lever i det förgångna, med Olof Palme och den syn man hade på Sverige under den tiden. I dag berättade jag att jag har träffat Hortas medarbetare Federer. Han sade att han nyss har kommit hem från Finland där man har beslutat att driva frågan i kommissionen för mänskliga rättigheter i EU och naturligtvis att även driva frågan om vapenembargo och försöka föra det vidare sedan. Norge önskar delta aktivt i medlingsarbete. Jag tycker att de har lyckats ganska bra tidigare i medlingsarbete. Då frågar man sig: Vad vill Sverige? En bra utgångspunkt är naturligtvis att stoppa all vapenexport till Indonesien. Det vore en bra början, tycker jag. Det gamla, 18-åriga avtalet som slöts någon gång under borgerlig regering kan inte jag se som skäl för följdleveranser. Då frågar man sig: Skall man ha följdleveranser i 20, 30, 40, 50 år? Det tycker jag faktiskt är något fel. Jag har ett litet budskap från kvinnorna i Östtimor, som de läste upp i Kina förra året. På slutet säger de: Det är dags att respektera Östtimor och den bästa vägen att göra det är att lämna Östtimor. Det är dags för Suharto att sätta sig ned med Xanana Gusmão och lösa Östtimorfrågan. Det är dags att stoppa slakten på oskyldiga människor, vars enda brott är att de älskar sin moder, Östtimor. Vi vill ge liv och skapa fred och värdighet. Frågan är om de kan göra det när man vet, som Ingbritt Irhammar sade, att barnadödligheten är 135 på 1 000. I våra länder är det 3-7 per 1 000 barn som dör. Dessutom har man infört barnbegränsning med våld.
Fru talman! Jag upplever att vi har en gemensam vilja att försöka göra något för att förbättra situationen på ön och finna en helhetslösning på sikt. Som jag ser det har vi nu något vi inte tidigare har haft från svensk sida, nämligen tre plattformar att stå på när vi agerar: FN:s säkerhetsråd, som vi har talat om mest här i dag; EU, som vi har talat litet grand om; samt de bilaterala, direkta kontakterna.

Det tror jag skulle ha en lugnande effekt. Dessutom skulle man kunna ha rapportering därifrån, vilket är väldigt svårt i dag. När det sedan gäller vapenleveranser har vi nu alla förstått att man inte har gått med på några nya system. Det tragiska är att följdleveranser nu har godkänts. Jag vet att jag som centerpartist åtminstone bör ha dåligt samvete för att man även i mitt parti har godtagit det här. Jag tycker att det är trist och hemskt, egentligen. Vi borde inför framtiden agera för att det här inte skall vara möjligt såsom läget är nu, och då agera på alla tre nivåerna - kanske främst den bilaterala - för att nå resultat.

Herr talman! Inge Carlsson har frågat mig om vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra kontrollsystemet av salmonellasmittat foder och kött. Det har i pressen förekommit uppgifter att salmonellasmittat kött kommer in i Sverige i stor mängd och att de svenska konsumenterna utsätts för stora risker att drabbas av sjukdom. Uppgifterna är dock inte korrekta. I EU-medlemskapsförhandlingarna fick Sverige garantier att färskt kött, ägg och levande nötkreatur, svin och vissa levande fjäderfä som förs in i landet skall vara fria från salmonella. Den som yrkesmässigt för in livsmedel från ett EU-land eller från ett land utanför EU, ett s.k. tredje land, måste registreras hos Statens livsmedelsverk. Den som först tar emot kött av nöt, gris och fjäderfä samt ägg skall förteckna mottagna leveranser och kontrollera att erforderliga dokument rörande salmonellakontroll medföljer. Såvitt avser ägg, utom från Finland, skall dokumentet ange att äggen kommer från värphönsbesättningar som står under särskild salmonellakontroll. Om sådana dokument saknas, skall anmälan utan dröjsmål göras till tillsynsmyndigheten av den som första gången tar hand om köttet eller äggen. Tillsynsmyndigheten skall sedan genom undersökning säkerställa att salmonella inte förekommer. Vad avser kött gäller de svenska garantierna endast nöt-, gris och fjäderfäkött. Sverige har inte något kontrollprogram för kött från övriga djurslag såsom får, get, häst och vilt. Garantierna gäller inte heller för kött som är avsett för beredning, t.ex. genom värmebehandling. Sådant kött får dock inte tas in i produktionen före salmonellakontroll. Ansvarig för produktionen skall ombesörja detta som ett led i egenkontrollen vid producerande anläggning. Enligt Livsmedelsverkets bedömning är risken för ökad smitta när det gäller sådana produkter försumbar. Varje köttleverans skall, innan den lämnar produktionsanläggningen, salmonellakontrolleras. Partiet skall åtföljas av ett veterinärintyg utfärdat av en officiell veterinär som utvisar att partiet är salmonellafritt. Det kött som förs in i landet skall ha testats enligt en särskilt godkänd metod som visar att partiet är fritt från salmonella. Om köttpartiet kommer från en produktionsanläggning som omfattas av ett godkänt salmonellaprogram behöver partiet inte kontrolleras. Veterinärintyget måste emellertid anvisa att partiet kommer från just en sådan anläggning. Vid stickprovskontroller på kött har det vid ett fåtal tillfällen visat sig att vissa införda partier innehållit salmonella trots att provtagning påstås ha skett i avsändande land. Dessa fåtal fynd kan dock inte tas till intäkt för att våra salmonellagarantier inte fungerar. Undersökningar som Livsmedelsverket utfört i år visar att salmonellaförekomsten i kött, oavsett köttets ursprung, inte ökar. Sverige har minskat.

Tillverknings och hygienbestämmelser m.m. regleras genom EG:s rättsakter och konstaterades inför medlemskapet i EU vara väl i överensstämmelse med de svenska bestämmelserna på området och kunde därför accepteras och införlivas i våra nationella författningar. Efter Sveriges inträde i unionen gäller olika bestämmelser för införsel av animaliska foder beroende på om försändelsen kommer från land inom eller utom området av animaliska foderråvaror och foderblandningar innehållande sådana råvaror att en speciell handling skall medfölja försändelsen. Handlingen skall bekräfta att varan härstammar från en godkänd registrerad tillverkare som utför salmonellakontroll enligt EG:s regler och vidare informera om varans art, huruvida däggdjursvävnader ingår och typ av bearbetning. Som en extra säkerhetsåtgärd beträffande animaliska foderråvaror och foderblandningar avsedda för livsmedelsproducerande djur, nöt svin och fjäderfä, tillämpas i Sverige dessutom en obligatorisk s.k. mottagarkontroll avseende salmonella. fiskmjöl till Sverige, oberoende av om det gäller från EU-området eller från tredje land, skall mottagaren av partiet vid varje hemtagning visa upp ett intyg för Statens jordbruksverk. Intyget skall visa att en högfrekvent salmonellaprovtagning i enlighet med Jordbruksverkets föreskrifter har utförts efter införsel. Proverna skall analyseras av laboratorium som godkänts av Jordbruksverket. Foderråvaran får inte användas förrän analyssvar med negativt resultat föreligger. Påvisas salmonella skall mottagaren omgående rapportera detta till Statens veterinärmedicinska anstalt för vidare åtgärder. Bekämpningsåtgärder mot förekomsten av salmonella i vegetabiliska foderråvaror och i foderblandningar innehållande vegetabiliska foderråvaror regleras inte genom EG:s rättsakter. Då det i bl.a. Sverige under senare år emellertid har konstaterats att förutom animaliska foderråvaror även vissa vegetabiliska foderråvaror, som t.ex. produkter av soja och raps, kan utgöra en risk när det gäller salmonella har vi infört skärpta försiktighetsmått även för dessa vegetabiliska s.k. riskråvaror. Obligatorisk mottagarkontroll gäller således även för dessa foderråvaror. De skärpta föreskrifterna gäller från den 1 januari 1994. I dagspressen har påtalats att "svensk foderindustri importerar alltmer salmonellasmittade råvaror". För att illustrera detta anger man att "1993 hittade man salmonella i 15 olika partier, nu finner man det över Enligt vad jag tidigare framfört, infördes emellertid inte den regelmässiga provtagningen på vegetabiliska foderråvaror med avseende på salmonella förrän den 1 januari 1994. Sifferuppgifterna är alltså på intet sätt jämförbara, och enligt vad jag har informerat mig om beror ökningen av antalet positiva salmonella prover i vegetabiliska foderråvaror i första hand på införandet av den regelmässiga och ökade provtagningen. Jag vill även påpeka att de hygienrutiner och bekämpningsåtgärder rörande salmonella som gäller vid tillverkningen av foder i Sverige är av största vikt. Fodertillverkningen är underkastad både en officiell kontroll och en kontroll i form av i Jordbruksverkets föreskrifter anvisad egenkontroll. Den officiella kontrollen utförs i samarbete mellan Jordbruksverket och länsstyrelserna. Antalet inspektioner på varje tillverkande anläggning är beroende på anläggningarnas storlek. När det gäller den anvisade egenkontrollen anges i föreskrifterna bl.a. hur provtagningen avseende salmonella skall genomföras i fråga om frekvenser, var prover skall tas ut och var proverna skall analyseras. Om salmonella påvisas i en anläggning anges i föreskrifterna hur saneringsarbetet skall bedrivas. I föreskrifterna anges också t.ex. bekämpningsåtgärder i fråga om skadedjur. När det gäller tillverkningsfrågor i övrigt vill jag speciellt nämna kravet i Jordbruksverkets föreskrifter att allt foder till fjäderfä skall värmebehandlas. Dispens från värmebehandling kan lämnas för fodertillverkare som tillverkar foderblandningar till egna djur. I dessa fall måste annan salmonellabekämpande teknik tillämpas efter överenskommelse med Jordbruksverket. Sammanfattningsvis kan konstateras att förutsättningarna för att kunna behålla de svenska djurens foder fritt från salmonella inte har försämrats efter vårt medlemskap i EU:
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag tycker dessutom att det är ett utförligt och klargörande svar. I Sverige har vi under lång tid effektivt arbetat för en bra djurmiljö och därmed en god livsmedelskvalitet med en väl fungerande kontroll av salmonella. Detta har fungerat som ett gott föredöme för vår omvärld. Den stigande exporten av bl.a. salmonellafria kycklingar är ett bra exempel och en stor framgång för de svenska uppfödarna. Det är naturligtvis en förhoppning att övriga länder, inte minst inom EU, skall sträva efter samma höga ambitionsnivå i framtiden eftersom handeln med kött och foder förmodligen kommer att öka, i första hand mellan EU-länderna. Jordbruksministern framhåller i sitt svar att Sverige i medlemsförhandlingarna fick garantier för att färskt kött, ägg, levande nötkreatur, svin och vissa levande fjäderfän som förs in i landet skall vara fria från salmonella. Detta var oerhört viktigt. Därigenom fick vi i Sverige en möjlighet att ha kvar det mycket goda salmonellaläget i vårt land. Som jordbruksministern också påpekar i sitt svar förekommer det emellertid uppgifter i pressen om att salmonellasmittat kött kommer in i Sverige i stor mängd, och att de svenska konsumenterna utsätts för stora risker att drabbas av sjukdomen. Men anledning av dessa uppgifter i pressen har också vissa politiker inom jordbruksområdet tyvärr bidragit med uppgifter om att det väller in salmonellasmittat kött i vårt land. Jordbruksministern framhåller med rätta att uppgifterna inte är korrekta. Det framkommer med all tydlighet av det utförliga svaret. Jag skall ändå ställa några kompletterade frågor. För det första: I debatten har det förts fram att Sverige inte i en framtid kommer att kunna behålla sitt goda salmonellaläge. Vilken bedömning gör jordbruksministern? För det andra: Vilka åtgärder avser ministern vidta för att höja ambitionsnivån inom EU gällande salmonellasmittat kött och foder?
Herr talman! Jag kan inte vara lika nöjd och bekymmersfri som jordbruksministern är i sitt svar, som Livsmedelsverket tydligen också är och som Inge Carlsson var här alldeles nyss. Jag tycker faktiskt inte att situationen är så enkel och självklar. Svaret andas litet för mycket lojalitet med EU och litet för litet omtanke om och skydd för konsumenten. Det står i svaret att det som har framkommit i pressen om salmonellasmittat kött inte är korrekt. Jag kan inte gå i god för vad som står i tidningarna, men de kontakter jag har med dem som jobbar med dessa frågor ute i kommunerna ger vid handen att pressens uppgifter i varje fall inte är obefogade. Det finns underlag och beskrivningar som visar att uppgifterna faktiskt verkar vara riktiga. Tyvärr tror jag att det här bortviftandet av uppgifterna är litet för enkelt. I svaret beskrivs hur det borde vara. Det skall finnas intyg på att köttet är salmonellafritt. Men så är det inte. Vi skall naturligtvis på alla sätt se till att man lever upp till de garantier Sverige fick. För att återgå till det som stod i pressen om de köttpartier som kommit in, och till de kontakter jag har haft med folk i kommunerna som sysslar med detta, har det visat sig att de som importerar köttvaror faktiskt inte följer bestämmelserna. Vid kontroller har de intyg som skall finnas saknats. I många fall är också köttet salmonellasmittat. Situationen är besvärande, tycker jag. Det är viktigt att Sverige som EU-land ser till att det goda läge och den goda situation när det gäller salmonella som vi har i Sverige kan bestå. Sverige bör fungera som något av en utvecklare av detta i EU-sammanhang, och får inte förstöra sin egen fina situation. Litet längre ned i svaret står det att de stickprovskontroller som gjorts har gett ett fåtal bevis på smitta. Man har inte hittat särskilt mycket. Sanningen är den att man inte har gjort särskilt många kontroller. En annan sanning är att man vet väldigt litet om på vilket sätt dessa köttvaror kommer in. Det är inte lätt att kontrollera detta, men det är viktigt att kunna göra det. Det är också viktigt att jordbruksministern, departementet och Livsmedelsverket ser till att kontrollen blir effektiv. I svaret följer sedan en beskrivning av hur många som har smittats i Sverige. Vi skall vara glada för att fler inte har blivit sjuka. Det beror framför allt på att vi har en god hygien i Sverige, att vi har ett bra sätt att laga till mat där vi värmer upp den ordentligt osv. På detta sätt eliminerar vi risken. Men det faktum att vi får in mer salmonellasmittat kött gör att vi bygger upp en bank av bakterier som på sikt kan bli ett bekymmer. Det oroar mig faktiskt. Situationen för fodret är naturligtvis något enklare. Fodertillverkarna som finns i Sverige har nämligen de restriktioner och de krav på sig som jordbruksministern redogör för i svaret. Därför tror jag att foderfrågan är lättare att hantera. Bekymret är det färdigblandade foder som kan komma in, och som kommer in. Vi måste få en ordentlig kontroll också av detta. Jag instämmer i de frågor som Inge Carlsson ställde, och jag har ytterligare ett par stycken: På vilket sätt tänker jordbruksministern se till att den kontroll vi har effektiviseras så att vi får koll på läget? Kommer jordbruksministern att medverka till att de myndigheter som skall hantera detta får resurser så att de kan följa upp provtagningen på ett bra sätt?
Herr talman! Låt mig först säga att jag är glad över detta tillfälle att redogöra för den mycket omfattande kontroll och tillsyn av salmonellaläget som vi har i Sverige. Den gäller livsmedel till konsumenter, foderblandningar och foderråvaror. Jag tycker också att det är bra att medierna uppmärksammar problem som rör livsmedel. Men jag tycker att det är viktigt att debatten är seriös. Jag är inte glad åt en diskussion som i onödan skrämmer upp människor och som dessutom är osaklig. Inför framtiden har självfallet kontrollen och tillsynen av livsmedel, särskilt med avseende på salmonella, mycket hög prioritet hos de lokala tillsynsmyndigheterna - kommunerna -, hos Livsmedelsverket och hos Jordbruksdepartementet. Vi följer ständigt situationen och är ständigt sysselsatta med att utveckla och förbättra arbetet. Jag är också glad över att notera det växande intresset i andra medlemsländer inom den europeiska unionen för den mycket effektiva svenska salmonellakontrollen. Jag ser att vi i Sverige har goda möjligheter att bidra med våra erfarenheter och lärdomar. Salmonella är ingenting som förekommer i de konstiga utländerna, men som vi i Sverige är lyckligt befriade ifrån. Salmonella är bakterier som finns överallt. Det som skiljer Sverige från många andra länder är att vi har en mycket effektiv kontroll och tillsyn, och att vi ingriper mycket snabbt och effektivt när vi upptäcker salmonellasmitta. Vi ser till att hela livsmedelspartier eller djurbesättningar etc. försvinner från den ordinarie produktionen. Nej - det finns inte underlag för det som har påståtts i pressen, Lennart Brunander. Även jag har försäkrat mig om den saken genom kontakter med och information från de lokala aktörerna. Det finns omställningsproblem, därför att vi går från ett etablerat system till ett nytt system för att utforma kontrollen. Denna förändring kan i sig vara svår, och man måste arbeta med nya metoder. Men vi följer hela tiden vad som händer ute i kommunerna och är givetvis hela tiden indragna i ett arbete med att effektivisera kontrollen. Det finns inte underlag för det som har skrivits i pressen. Bakterier är inte något sorts kapital som man kan sätta in på banken och ta ut vid behov. Salmonellabakterier är en smitta som finns överallt. Inkubationstiden är ungefär tre dagar. Om det hade varit sant att salmonella hade vällt in över våra gränser hade vi förmodligen inte stått här i dag, utan vi hade varit hemma och varit sjuka i salmonella. Faktum är att antalet salmonellafall minskar. Det är det bästa beviset för att vi har en effektiv och fungerande kontroll. Det skall vi vara glada för, säger Lennart Brunander. Uppriktigt sagt låter han inte särskilt glad. Det är som om han tyckte att det hade varit roligare om salmonellafallen hade ökat, så att han hade fått någonting som bekräftar hans fullständigt felaktiga uppfattning om salmonellasituationen i Sverige. Jag är däremot uppriktigt glad över att kunna konstatera att antalet salmonellafall minskar beroende på vår effektiva och fungerande kontroll, och att vi förmår förena denna effektiva och fungerande kontroll med tillhörigheten till en stor och gemensam inre marknad. Detta är också till stor fördel för konsumenterna. Det skall man inte glömma bort i sammanhanget.
Herr talman! Nej, jordbruksministern, jag är inte glad för att det kommer in salmonella. Jag är glad för att vi har klarat oss trots det. Jag kan dock inte känna mig nöjd med att bara konstatera att det är så. De kontakter som jag har haft med miljö och hälsoskyddsnämnderna och med dem som skall utföra kontrollen ger inte riktigt den bild av situationen som jordbruksministern här har lämnat. Jag vill inte påstå att allt det som har stått i tidningarna är riktigt - det är det säkert inte - men det är ändå ett tecken på att någonting inte är som det borde vara. Det är en fara som börjar segla upp. Det är naturligtvis alldeles sant att salmonellabakterier finns inte bara i utlandet utan också i Sverige. Men det är också så som jordbruksministern beskrev, att när sådana uppträder här agerar vi mycket snabbt och konsekvent. Vi har i varje fall gjort det hittills, och jag hoppas att vi kommer att göra det också i fortsättningen. Men förutsättningen för att vi skall kunna göra det är att vi också ser till att det kommer in så litet salmonella som möjligt. Målet skall ju vara att den inte kommer in. Jag kan begripa att det ibland ändå händer. Därför måste vår kontroll också vara effektiv. Det gläder mig när jordbruksministern säger att hon skall medverka till att den blir effektiv. Jag skulle vilja veta på vilket sätt det skall ske. Det är kommunerna som har ansvaret för kontrollen. På vilket sätt tänker jordbruksministern medverka till att kommunerna får bättre möjlighet att utföra den?
Herr talman! Låt mig än en gång upprepa att det inte är någon slump att vi klarar oss, utan det är en konsekvens av att vi har en fungerande och effektiv salmonellakontroll. Ambitionen är att vi skall ha en fungerande och effektiv salmonellakontroll även i fortsättningen. Kommunerna, som är de lokala aktörerna med tillsynsansvar, är utmärkt väl skickade och lämpade att ha detta ansvar. Diskussionen om resurstilldelning får naturligtvis föras såväl i kommunala budgetsammanhang som i den budgetprövning som riksdagen och regeringen årligen ägnar sig åt. Varje aktörer bör då fundera över om det finns behov av ökade resurser och var det finns medel att fördela. Jag har informerat mig om situationen i olika kommuner. Jag har särskilt tagit kontakt med Stockholms kommun, den kommun som det skrivits om i medierna. Jag är mycket tacksam för att det lokala aktörerna går ut i en aktiv diskussion när de känner oro - inte för hur läget är i dag men för hur det kan komma att bli i framtiden. Självfallet har detta omedelbart satt i gång aktiviteter. Vi skall med gemensamma ansträngningar på alla nivåer - kommunalt, inom verket och inom departementet - tillse att vi kan möta framtiden på en fortsatt hög nivå när det gäller salmonellakontrollen. Som jag tidigare sade har vi aldrig haft hundraprocentiga garantier mot att salmonella antingen uppstår i vårt eget land eller kommer in över våra gränser. Den hundraprocentiga garantin kommer vi heller aldrig att få. Men vi kan säga att vi har haft en 95 procentig garanti. Det har vi fortfarande, och det skall vi också ha i framtiden. Jag kan försäkra Lennart Brunander och Inge Carlsson att den här frågan har en mycket hög prioritet på departementet. Om någonting ligger oss oerhört varmt om hjärtat är det att tillförsäkra konsumenter en säker och god tillgång till livsmedel av hög kvalitet. Kontroll av och tillsyn över livsmedel är en fråga av allra största vikt, som vi ägnar mycket energi åt. I mitt inledande svar redogjorde jag mycket noggrant för alla de garantier och säkerhetsanordningar som finns för att den här kontrollen skall fungera och som givetvis också är skälet till att den faktiskt fungerar så effektivt.

Herr talman! Peter Eriksson har frågat mig om argumenten för att se över gränsvärdet för cesium i renkött, vilt och insjöfisk, eftersom dessa är vagt beskrivna i budgetpropositionen. Peter Eriksson hänvisar till budgetpropositionen, där det konstateras att det svenska gränsvärdet för cesium i bl.a. renkött har varit oförändrat i närmare tio år och att nya intagsberäkningar bör göras, eftersom cesiumbelastningen minskat kraftigt i Sverige under denna tid. Efter Tjernobylolyckan hade Statens strålskyddsinstitut och Statens livsmedelsverk som mål att den extra stråldosen från livsmedel skulle begränsas till högst 1 mSv per år. För att kunna nå detta mål infördes ett gränsvärde för hur mycket cesium-137 som fick finnas i livsmedel för saluhållande. År 1987 ändrades gränsvärdet till 1 500 Bq/kg för livsmedel som till mycket liten del införskaffas i handeln och som genomsnittssvensken äter mycket litet av. Dessa livsmedel är kött och köttprodukter av vilt och ren, vilda bär, svamp, insjöfisk samt nötter. För övriga livsmedel - alla baslivsmedel - kvarstår gränsvärdet 300 Bq/kg . Livsmedelsverket gav i samband därmed ut kostråd, riktade till dem som själva jagar, fiskar och plockar bär och till samer som äter mycket renkött. Avsikten med kostråden var att dessa grupper inte skulle utsättas för alltför stora stråldoser via kosten. För att undvika att renköttet innehåller för mycket cesium betalar staten kostnaderna för utfodring av renar och ersättning vid tidigarelagd renslakt. Dessa åtgärder har medfört att andelen kasserade renar i Sverige på grund av för hög halt cesium-137 minskat kraftigt. Under slaktsäsongen 1995/96 utgjorde de kasserade renarna endast en liten del av alla slaktade djur. Inom EU inns inga gemensamma cesiumgränsvärden för livsmedel utom vid import från tredje land, dvs. land utanför EU. Då gäller gränsvärdena 370 600 Bq/kg för vissa andra livsmedel, bl.a. kött och köttprodukter. Norge, där vissa delar av renbetesområdena drabbades av effekterna av Tjernobylolyckan, tillämpar gränsvärdena 370 respektive 600 Bq kg. Finland fick mycket litet nedfall i renbetesområdena och fastställde i mycket liten utsträckning formella gränsvärden. För cesium i renkött saknas i Kött av ren och vilt, bär, svamp och insjöfisk utgör en ringa del av de livsmedel som ingår i det svenska kosthållet, och kostnaderna för stödutfodring i syfte att sänka cesiumhalterna i renkött är höga. Om gränsvärdesättningen inte kan anses motiverad av hälsoskäl bör det övervägas om den kan ändras. Regeringen har därför funnit att en översyn bör göras av de svenska gränsvärdena vad gäller dessa livsmedel. Regeringen har den 3 oktober 1996 uppdragit åt Livsmedelsverket att efter hörande av Strålskyddsinstitutet och Jordbruksverket se över gränsvärdena för cesium i kött och köttprodukter av vilt och ren, vilda bär, svamp, insjöfisk och nötter. I arbetet bör samråd även ske med Sametinget. Resultatet av översynen skall redovisas till regeringen senast den 30 juni
Herr talman! Vi har under de senaste åren äntligen fått något sjunkande halter av radioaktivt cesium och andra radioaktiva ämnen i kött av ren och annat vilt i Sverige. Detta är väldigt glädjande, och en möjlig effekt av en sådan utveckling borde, som jag ser det, vara att vi återgår till sänkta gränsvärden för radioaktivitet i renkött och viltkött. Det finns egentligen inte någon rimlig anledning till att vi skall ha högre halter just i de här livsmedlen än i andra. Svenskarna äter visserligen i genomsnitt ganska litet renkött och viltkött, men det gäller ju inte för alla människor. Det finns glesbygdsgrupper i Sverige, t.ex. de renskötande samerna och andra samer, som har en hög andel av konsumtion just av dessa livsmedel. Det finns inga rimliga motiv för att utsätta dem för extra risker eller för att tro att de skulle vara mindre benägna att få t.ex. cancer. Jag tycker därför att det är mycket märkligt att regeringen och jordbruksministern nu planerar för en höjning av gränsvärdena i stället för en minskning. Jag tycker att det är helt onödigt att utsätta konsumenter och människor för ökade risker. Dessutom vill konsumenterna i Sverige inte äta kött med höga halter av radioaktiva ämnen. Det gör naturligtvis att vi återigen kommer att få samma effekt som vi fick direkt efter Tjernobyl. Priserna på ett livsmedel som renkött kommer att sjunka drastiskt om vi får en höjning av gränsvärdena. Tycker inte jordbruksminister Annika Åhnberg att rennäringen har lidit nog av Tjernobylkatastrofen? Är det inte dags nu att försöka få ned skadorna, i stället för att återigen väcka förslag och vidta åtgärder som innebär att renskötsel och rennäring på nytt drabbas oerhört hårt? För att få hjälp med svaret på interpellationen har Livsmedelsverket frågat Gustav Åhman, en av Sveriges främsta experter på området, vad effekterna av en ändring av gränsvärdet skulle bli. Han skriver: En höjning av gränsvärdet skulle medföra ett stort inkomstbortfall för renägarna, renslakterierna, kommunerna och staten. Nästan alla som har någon kännedom om renköttmarknaden anser att en höjning av gränsvärdet för radiocesium i renkött skulle leda till problem vad gäller marknadsföringen av renkött. Ett prisfall på 10-15 kr per kg är inte osannolikt. Vidare skriver Åhman att en minskning av renköttpriset med 10 kr per kilo innebär att renskötarna förlorar ca 25 miljoner kronor per år eller en tredjedel av de totala intäkterna, att kommunerna förlorar ca 7,5 miljoner kronor i skatteintäkter och att staten förlorar 6,3 miljoner i uteblivna momsintäkter. Även för staten är det här alltså en förlust eftersom de minskade kostnader man kan få genom en höjning av gränsvärdet är mycket små. Det här är ett tydligt exempel på en av regeringens stolliga besparingar. Det är fel att tro att staten skulle spara pengar. Jag tycker att det vore passande om ministern lade det här förslaget i papperskorgen. Är det inte dags att göra det?
Herr talman! Det är riktigt att rennäringen har lidit stora ekonomiska förluster på grund av oro för effekterna av Tjernobylolyckan. Staten har också tagit sitt ansvar i det här sammanhanget och vidtagit olika typer av åtgärder som jag redogjorde för i mitt första svar, t.ex. ersättning för tidigarelagd slakt och ersättning för utfodringskostnader. Det ansvaret har staten för avsikt att ta även i framtiden. Som jag också redogjorde för i mitt svar gör vi nu en förutsättningslös analys. Det är ju ändå litet märkligt att man i olika länder gör så olika bedömningar. Jag är inte säker på att konsumenter eller renskötande samer i Norge känner sig så oerhört mycket mer illa hanterade eller åsidosatta av sin regering än vad konsumenter och renskötande samer har anledning att göra i Sverige. Ändå har man i Norge helt andra gränsvärden. Vår analys syftar alltså till att klargöra och förnya intagsberäkningar för olika konsumentgrupper. Men den syftar också till en analys - vi utgår då från att man i andra länder har och känner ansvar för sina medborgare - av varför man i olika länder hamnar på så olika gränsvärden. Låt oss återkomma till diskussionen om vad som sedan skall ske när den här förutsättningslösa analysen är klar.
Herr talman! Jag tycker att det är märkligt att jordbruksministern hänvisar till Norge och Finland. I Norge har man inte alls drabbats lika hårt som i Sverige av nedfallet från Tjernobylkatastrofen. Där har man inte alls lika höga radioaktiva halter som man har i Sverige inom vissa områden. I Västerbotten och norra Jämtland är halterna i renkött i stora områden fortfarande mycket höga. I Finland har man inte heller drabbats lika mycket som i Sverige av nedfallet från Sverige har faktiskt ett mycket unikt läge. Vi kan inte vända oss mot andra som inte har drabbats. Vi kan inte säga att eftersom de har högre gränsvärden än vi har kan vi höja våra värden. Det är ett resonemang som inte håller och som inte har någon som helst logik. Förslaget och idéerna som finns på Jordbruksdepartementet har oroat många i Sverige och har redan lett till att konsumtionen av renkött har minskat. Jag tycker att det vore mycket bättre om ministern tog direkt avstånd från detta och lade ett dåligt förslag i papperskorgen i stället för att oroa människor.
Herr talman! Förutsättningslösa analyser är aldrig dåliga förslag enligt min uppfattning. Jag tycker dessutom att Peter Erikssons resonemang är litet ologiskt. I sitt första inlägg säger han att eftersom halterna nu sjunker borde vi kunna sänka gränsvärdena. Sedan refererar han till Norge och säger att eftersom de har mindre problem kan de kosta på sig att ha mycket högre gränsvärden. Jag förstår inte riktigt logiken i det resonemanget. Vår enkla utgångspunkt är att människors hälsa och säkerhet skall sättas i första rummet och att gränsvärdet skall relateras till nivåer som är säkra för hälsan. Men vi tycker att det är märkligt att man med samma utgångspunkt kan komma till helt olika resultat i olika länder. Vi finner det därför mödan värt att göra en förutsättningslös analys med intagsberäkningar och analyser av hur olika länder har kommit fram till sina ställningstaganden. När vi har fått resultatet av en sådan analys finns det anledning att ta nästa steg och börja fundera över eventuella åtgärder. Låt mig också säga att jag tror att konsumenterna i högre grad skräms upp av den typ av påståenden som Peter Eriksson gör än av vårt förslag om en förutsättningslös analys. Peter Eriksson säger att konsumenter faktiskt skulle utsättas för fara och att människor redan har slutat köpa renkött - ett påstående som jag i och för sig ifrågasätter sakligheten i. Den typen av litet oseriösa försök att skrämma upp människor riskerar att bli självuppfyllande profetior. I stället för att gagna rennäringen riskerar de att leda till precis den motsatta effekten.
Herr talman! Det är inte jag eller Miljöpartiet som har hittat på att radioaktivitet kan leda till hälsoproblem, om ministern nu har fått det för sig. Jag har tagit upp frågan på direkt begäran av renskötande samer i Västerbotten. Det var inte heller jag som hittade förslaget. Det var nämligen undangömt i några rader i budgetpropositionen. Påståendet att det är en förutsättningslös utvärdering är inte heller riktigt. Det är tydligt att orsaken är att ni vill minska statens utgifter. Ni är ute efter en besparing. Sveriges främste expert har gett sitt svar i den här frågan. Han säger att förslaget i stället leder till ökade kostnader. Det måste läggas ovanpå ökade hälsorisker. Då är det väl ganska lätt att veta vad man bör göra med ett dåligt förslag.
Herr talman! Låt mig för det första säga att jag starkt ogillar den insinuation som finns i Peter Erikssons påstående att förslaget skulle ha funnits undangömt i budgetpropositionen. Budgetpropositionen är faktiskt ett förslag från regeringen till riksdagen, och jag trodde att det var riksdagsledamöternas uppgift att läsa igenom den och ta del av texten. Jag tycker knappast att man kan karakterisera en proposition som ett direkt undangömt ställe för förslaget. Låt mig för det andra säga att just det faktum att radioaktivitet kan leda till hälsoproblem självfallet är skälet till att staten genom årens lopp, från Tjernobylkatastrofen fram till nu och även i framtiden, kommer att lägga mycket energi och stora resurser på att ta ansvar, så att människor inte skall drabbas av negativa hälsoeffekter. Peter Eriksson säger att vi bara vill göra besparingar. Men om vi enbart hade velat göra besparingar hade vi ju bara ändrat gränsvärdena rakt av. Så är det inte. Vi har föreslagit att en förutsättningslös analys skall göras för att vi skall få underlag för den fortsatta hanteringen. Jag tycker inte att det i sig är något fel i att en regering känner ansvar för att göra besparingar. Med tanke på den ekonomiska kris vi har bakom oss i det här landet tror jag nog att det är en ambition som såväl regering som riksdagsledamöter bör ha. Men jag vill försäkra Peter Eriksson om att ambitionen att spara i det här fallet inte går före ambitionen att garantera konsumenter säkerhet när det gäller hälsan.

Fru talman! Bengt Hurtig har frågat om Sverige i Schengenförhandlingarna ställt krav på insyn och kontroll från riksdagen av exekutivkommitténs verksamhet och vilket resultatet i så fall blivit. Han har också frågat om när Schengenregelverket kommer att bli tillgängligt för riksdagens ledamöter. Schengensamarbetet är mycket värdefullt för oss. Det medför fri rörlighet för människor. Det innebär att vi under alla omständigheter kan bibehålla den nordiska passfriheten och fria rörligheten. Det betyder dessutom att vi får större möjligheter att bekämpa internationell brottslighet. Jag skall strax besvara Bengt Hurtigs konkreta frågor, men låt mig först kommentera några saker som påstås i hans inledning och som inte är riktiga. Bengt Hurtig påstår att Schengensamarbetets exekutivkommitté, alltså dess beslutande organ på ministernivå, har unika befogenheter på så sätt att kommittén skulle fatta beslut som fastställer gällande rätt i medlemsstaterna och att besluten dessutom skulle vara bindande för enskilda individer. Detta är alltså inte korrekt. Enligt artikel 131 i konventionen är exekutivkommitténs huvudsakliga uppgift att kontrollera att konventionen efterlevs av medlemsstaterna. I ett par särskilt angivna fall skall exekutivkommittén också utfärda tillämpningsföreskrifter, bl.a. för konsulära ärenden. Det är här fråga om föreskrifter som reglerar den rent praktiska hanteringen, dvs. bestämmelser som hos oss i regel ligger på myndighetsnivå. Exekutivkommittén skapar således inte ny rätt som går utöver staternas åtaganden enligt själva konventionen, inte heller utfärdar den rättsakter som är bindande för enskilda. Den har alltså inte samma uppgifter som rådet har inom EU:s första pelare, dvs. EG, vilket verkar vara Bengt Hurtigs uppfattning. I stället är Schengensamarbetet ett vanligt konventionsbaserat mellanstatligt samarbete. Alla beslut i exekutivkommittén skall vara enhälliga. Varje land har med andra ord vetorätt. Besluten är visserligen ofta folkrättsligt bindande för Sverige som stat, men för att få nationellt genomslag - i den mån det behövs - krävs att beslutet genomförs på det nationella planet. Detta sker hos oss genom lag beslutad av riksdagen, regeringsförordning eller myndighetsföreskrifter. Redan härigenom är de nationella beslutsorganen - Vad är det då för typ av beslut som exekutivkommittén fattar? Jo, de flesta besluten är av handbokskaraktär. De riktar sig således till staterna och deras myndigheter och inte i något fall till enskilda personer, även om enskilda naturligtvis någon gång indirekt kan komma att beröras. För att genomföra besluten kommer det hos oss i de flesta fall att vara tillräckligt med myndighetsföreskrifter. Så till Bengt Hurtigs frågor. De två första frågorna gäller vilka krav som Sverige har drivit i Schengenförhandlingarna beträffande insyn och kontroll från riksdagens sida i exekutivkommitténs arbete och vilka resultat detta har givit. Här vill jag först, som en kommentar till Bengt Hurtigs hänvisning till det holländska parlamentets krav på förhandsinsyn, säga att detta krav har sin grund i den verkan som redan ett internationellt åtagande i sig har i Nederländerna. Ett sådant åtagande betraktas där som omedelbart gällande rätt och kräver inte - som i Sverige - att särskilda genomförandebestämmelser utfärdas. Vad så gäller förhållandena hos oss är det till en början så att regeringen fortlöpande lämnar information om pågående Schengenfrågor till riksdagens fackutskott. Dessutom samråder regeringen med riksdagens EU-nämnd inför beslut och diskussioner i exekutivkommittén på samma sätt som regeringen gör inför EU-rådsmöten i frågor som rör det mellanstatliga samarbetet inom EU:s s.k. tredje pelare. Denna ordning, med samråd också i Schengenfrågor, tillämpas fr.o.m. den 1 maj i år, då Sverige inträdde som observatör i Schengensamarbetet. Genom detta arrangemang har riksdagen möjlighet att fortlöpande lämna synpunkter på frågor som står på dagordningen för exekutivkommitténs arbete. Bengt Hurtig har också frågat när riksdagsledamöterna får tillgång till hela Schengenregelverket. och 1990, finns allmänt tillgängliga, förutom på alla officiella språk också i inofficiella engelska och svenska översättningar. Arbetet med att få fram officiella svenska översättningar av konventionen pågår för närvarande och kommer att avslutas i samband med undertecknandet av anslutningsfördraget. Vad gäller Schengenregelverket i övrigt, dvs. exekutivkommitténs samlade beslut, handböcker, m.m., finns det i regeringskansliet. Det är i alla väsentliga delar översatt till svenska. En uppsättning av dessa dokument finns numera också hos riksdagens EU-nämnd.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret. Jag får konstatera att något direkt klart svar inte ges på frågorna. Men jag får ett indirekt svar på den första frågan, om Sverige i Schengenförhandlingarna har drivit krav på insyn och kontroll från riksdagen. Där tolkar jag svaret som ett nej. I och med det faller också den andra frågan, som syftade på resultat. Schengenregelverket har i viss mening blivit tillgängligt för någon timme sedan då det kom till riksdagen och låstes in i EU-nämndens kassaskåp därför att de hemliga delarna anses finnas bland dokumenten. Det finns heller ingen förteckning där man klart kan urskilja de sekretessbelagda delarna. Men jag vill fråga: Innebär detta att allmänhet, journalister och vilken riksdagsledamot som helst har tillgång till Schengenregelverket genom att besöka EU-nämnden? Det är en kompletterande fråga. Laila Freivalds säger också att Schengenkonventionen kommer att ha stort värde för oss. Den kommer att medföra fri rörlighet för svenska medborgare inom Jag vill påpeka att 138 av de 142 paragraferna handlar om annat än fri rörlighet. De handlar om kontroll, visumregler, spärrlistor, villkor för rörelsefrihet, personregister, diskret övervakning, förebyggande av hot mot allmän ordning och inre säkerhet, osv. Jag tycker att det vore mer rättvisande att kalla Laila Freivalds säger också att den inte är bindande för enskilda individer. Det har jag inte heller påstått. Jag sade att den är riktad mot enskilda. Att den är riktad till enskilda individer tycker jag också gäller brottsbalken. Den är riktad till domstolar, åklagare och polis, som har att hantera den svenska lagen. Men den uppfattas också rimligen som bindande för enskilda individer. Laila Freivalds säger dessutom att jag har läst fel i artikel 131. Jag tycker kanske att det är tvärtom. Det framgår rätt klart i den här artikeln att det handlar om att exekutivkommittén skall se till att implementera Schengenkonventionen och, det har sagts bl.a. av den s.k. Meijerskommittén i Holland, samma sak gäller naturligtvis i Sverige. Denna Meijerskommitté i Holland kommer med stöd av implementeringsöverenskommelsen att fungera som Schengens administrativa organ och kan besluta om den europeiska lagstiftning som är nödvändig för tillämpning av implementeringsöverenskommelsen och på så sätt inrätta en europeisk etableringsrätt och införa stora delar av en europeisk straffrätt. Det är möjligt att man där går litet väl långt, men i princip gäller den här inriktningen. Likadana synpunkter har framförts också av den holländska regeringsrätten och av den franska senaten. Den franska Europaministern Elisabeth Guigou åtog sig på sin tid på uppdrag av regeringen att se till att parlamentet skulle konsulteras innan tillämpningsbestämmelserna antogs. Jag konstaterar att svaret på den första frågan är nej och att den andra frågan faller. Jag skulle vilja få kommentarer till de synpunkter som jag framfört på allmänhetens möjligheter att ta del av de här handlingarna.
Fru talman! Jag beklagar att Bengt Hurtig inte tycker att han fick någon klart svar på sina frågor. Jag tyckte att det var så klart som det över huvud taget kunde bli. Men vill man inte förstå, så förstår man naturligtvis inte. Låt mig gå över till den konkreta frågan om allmänhetens tillgång till regelverket. Det är varje myndighet som har den av någon begärda handlingen som har att göra bedömning av om den handlingen skall utlämnas. Man skall tillämpa svenska regler för sekretess när man bedömer i vilken utsträckning handlingen kan lämnas ut eller inte.
Fru talman! Jag får tacka för den delen av svaret. Laila Freivalds säger också att det är fråga om en mellanstatlig överenskommelse och att vi nationellt skall besluta om den lagstiftning som kan bli följden av denna. Jag uppfattar det så att om riksdagen ratificerar Schengenkonventionen är vi bundna att också anta framtida nationella lagar som är nödvändiga för att genomföra konventionens bestämmelser och exekutivkommitténs beslut. Det är orimligt att vi först ratificerar en konvention, som en följd av vilken vi skall anta en nationell lag, men sedan plötsligt säger att vi inte kan anta någon sådan lag. Jag skall ge ett konkret exempel. I Schengenkonventionens artikel 26:2 förbinder sig medlemsstaterna att införa sanktioner mot transportföretag som transporterar otillräckligt dokumenterade passagerare till Schengenterritoriet. Denna bestämmelse uppfattar jag som folkrättsligt bindande i och med att vi har ratificerat konventionen. Vi måste rimligen också stifta en svensk lag med bestämmelser som reglerar transporter av personer som man anser otillräckligt dokumenterade. Riksdagen kan såvitt jag förstår då inte längre vägra att fatta ett sådant beslut utan måste genomföra den här lagen. Det kan naturligtvis leda till komplikationer. Vi ser för övrigt vilka komplikationer det har lett till i Frankrike, som vägrar att avskaffa t.o.m. de inre gränskontrollerna. Frankrike är ju redan ett Schengenland. Jag reste under 1995 varje månad mellan Tyskland och Frankrike. Plötsligt införde Frankrike gränskontroller, och man tittade in i vår bil för att se vilka som fanns där inne. Detta har man möjlighet att göra under en kortare period, när man anser att det råder en undantagssituation, men man har nu gått långt utöver tiden. Frankrikes beteende har accepterats, och man kräver från Frankrikes sida att grannländerna skall vidta en mängd polisiära åtgärder och öka kontrollen för att man skall släppa gränspasseringen fri igen. Det här visar vilken egendomlig situation man hamnar i när det inte finns en stabil grund för hela det här rättssystemet. Laila Freivalds anför att det bara är för visst konsulärt samarbete som man skall stifta bestämmelser i tillämpningsföreskrifterna. Hon säger "bara", men det är inte så litet. Det gäller bl.a. visumpraktiken och kampen mot icke önskvärd invandring, det gäller den praktiska verkställigheten av konventionens stränga kontrollkrav vid de yttre gränserna och det gäller utbytet av känsliga persondata enligt Schengenkonventionen genom det s.k. Sirene-systemet, som innehåller väldiga mängder av känslig information om personer. Det här är alltså ett viktigt område, och jag anser att det är av yttersta vikt att parlamentet har insyn i hur de här frågorna hanteras.
Fru talman! I samband med vårt observatörsskap i Schengen har vi naturligtvis gått igenom vad konventionen kräver av Sverige. I samband med det har naturligtvis också de övriga Schengenländerna fått tillfälle att ställning till hur svensk lagstiftning fungerar i olika avseenden som konventionstexten täcker. Vi har gjort bedömningen att det är i ytterst få avseenden som vi har anledning att ändra vår lagstiftning. Vad gäller det exempel som Bengt Hurtig tog när det gällde transportföretagens ansvar är bedömningen från Schengenstaternas sida att svensk lagstiftning inte i något avseende behöver ändras utan uppfyller konventionstextens krav. Vad över huvud taget gäller anpassningen till Schengenkonventionens krav har naturligtvis varje land att bedöma i vilken utsträckning man kan uppfylla dessa krav. Vi har i detta sammanhang en mycket speciell situation i Frankrike, som Bengt Hurtig tog upp. Jag skulle vilja kommentera den för att markera vilket utrymme medlemsstaterna har att agera även inom ramen för sin Schengenmedverkan. Anledningen till att Frankrike upprätthåller särskilda krav i förhållande till Beneluxländerna - det är bara i förhållande till dessa som man gör det - är att man fruktar för ett alltför fritt inflöde av narkotika i Frankrike. Det är skälet till att man vill ha en högre kontrollnivå vid gränsen till dessa länder. Den behåller man tills man uppnår en situation där risken för en okontrollerad införsel av narkotika upphör. Jag tycker att det är rätt att Frankrike har möjligheten att agera på det viset, men jag förstår inte riktigt vad det från Bengt Hurtigs utgångspunkter innebär för Sveriges deltagande i Schengensamarbetet. Vår strävan med samarbetet är att både åstadkomma en ökad fri rörlighet och samtidigt naturligtvis upprätthålla kontrollfunktioner som gör det möjligt för oss att ingripa mot t.ex. personer som begår brott. När det gäller exekutivkommitténs uppgift anser tydligen Bengt Hurtig fortfarande att kommittén har i uppdrag att reglera olika förhållanden, t.ex. hanteringen av känsliga uppgifter. Men jag vill en gång till understryka, som jag sade i mitt svar, att exekutivkommittén inte har några befogenheter som går utanför konventionstexten. Det är den som vårt land är bundet av. Exekutivkommitténs uppgift när det gäller hanteringen av de olika åligganden som skall ingå i det informationssystem som länderna tillsammans skall använda för att kunna upprätthålla den kontroll som man har avtalat om är att säkerställa att behandlingen av uppgifterna sker på ett rättssäkert, korrekt och bra sätt. Vilka uppgifter som skall hanteras avgörs i varje enskilt lands regelverk. Exekutivkommitténs uppgift är bl.a. att i sitt regelverk föra in en uppgift om de olika ländernas materiella rätt i olika avseenden, så att den skall vara lättillgänglig för de andra staterna, men icke att själv reglera frågorna vidare. Den skall enbart ange praktiska regler för hur dessa uppgifter, som regleras av nationell lagstiftning, skall hanteras i det gemensamma informationssystemet.
Fru talman! Schengenkonventionen innehåller å ena sidan ganska många detaljerade bestämmelser, å andra sidan vagt formulerade policyåtaganden. Det är, som jag ser det, först när man med tillämpningsföreskrifter kan fylla de här åtagandena med ett konkret innehåll som detta får karaktären av en lagstiftning. Denna lagstiftning har tidigare utförts av parlament och reglerats av domstolar. Här är det så att säga den exekutiva makten som tar sig rätten att fylla åtaganden med ett regelverk. Jag tror att detta kommer att visa sig få en avsevärd betydelse. Suddigheten i denna lagstiftning leder i realiteten som jag sade till en förflyttning av makt från parlament och domstolsväsende till den verkställande myndigheten. Hur skall man t.ex. konkretisera beskrivningarna av hot mot den inre säkerheten och den allmänna ordningen? Såvitt jag förstår kommer det att preciseras i exekutivkommittén.

Detta är visserligen beslut av handbokskaraktär, men de kommer att få en mycket stor betydelse för den framtida hanteringen, inte minst vad gäller kontrollen vid våra yttre gränser.
Fru talman! Med anledning av vad Bengt Hurtig har sagt delvis här måste jag försöka vara tydlig och dessutom med största allvar understryka en sak som tydligen Bengt Hurtig har missuppfattat totalt. Exekutivkommittén har inga befogenheter som kan jämställas med lagstiftning. Bengt Hurtig sade att det var verksamhet med karaktär av lagstiftning man ägnar sig åt. Det är totalt fel. Mera fel kan det inte vara. Är det fråga om lagar så är det svenska riksdagen som stiftar dem. Ta som ett exempel frågan om vem som bestämmer vad som utgör ett hot mot ordningen och som t.ex. kan ligga till grund för bedömning av att en viss person inte får tillträde till landet. Det är icke Schengenavtalet som avgör vilken typ av personer det handlar om. Det är icke exekutivkommittén som i något av sina regelverk fastställer det, utan det är svensk lag, såsom vi känner den redan i dag, som ligger till grund för att uppgifterna över huvud taget finns i våra nationella informationssystem i dag. Det enda som händer är att denna information också förs vidare in i det gemensamma informationssystemet. Bedömningen av vad som alltså är ett hot och hur olika personer skall hanteras har vi redan i Sverige tagit ställning till genom den lagstiftning vi har som riksdagen har tagit ställning till. När det gäller information om den vidare utvecklingen av att få Schengensamarbetet att fungera i praktiken informeras fackutskotten i riksdagen regelmässigt. Vi använder som jag sade i mitt svar samma principer som vi använder när det gäller det mellanstatliga samarbetet inom ramen för Tredje pelaren.

Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret. Drogliberala stämningar eller mer tillåtande attityder till narkotika och andra droger kommer inte av sig själv. Man kan säga att de rör sig trendvis, men de uppmuntras också. Jag har inför den här interpellationen bl.a. ägnat mig åt att studera de kommersiella krafterna bakom legaliseringen av narkotika. Bl.a. ser man att den store finansmagnaten, George Soros, är den störste enskilde finansiären bakom legaliseringssidan i de folkomröstningar som i början av november sade ja till en legalisering av marijuana i Californien och Arizona. Detta är samme George Soros, en mycket stor aktieägare i Banco de Colombia, som nyligen, 1994, fick mycket stora böter för sitt samröre med en narkotikakartell. Det finns ett starkt kommersiellt tryck i Europa och i USA. Det finns också ett allt starkare kulturellt tryck som jag märker. Vi ser det i modeindustrin, i en del av datatidningarna, hos en sådan som kulturradikalen Nina Lekander, som i Expressen hyllar Hollands tillåtande narkotikapolitik och i Gudrun Schymans flirt med raveknarkarna. Det finns alltså ett starkt kulturellt och kommersiellt tryck på ungdomarna att så att säga öppna sina sinnen för både nya och gamla droger. När jag tar del av socialministerns svar ser jag att regeringen gör väldigt mycket på en rad olika områden. Men det ger ett spretigt intryck. Vi har bredden, men har vi spetsen? Det görs insatser inom vård, skola, frivilliga krafter, internationell samverkan, kommunförbund, ungdomsorganisationer osv., men hur är det med spetsen? I min interpellation lyfte jag fram frågan om behovet av en särskild stab, avdelning, som en del andra regeringar alltmer går över till i kampen mot narkotika och därtill relaterad kriminalitet. Det handlar om att göra största möjliga medborgarnytta.

Det finns alltså ett medborgerligt uppdrag, där vi har hunnit en bit men där jag tror att vi på allvar måste skärpa våra insatser. Jag kommer att i mitt nästa inlägg peka på, utöver denna särskilda stab och avdelning som jag tycker är viktig att diskutera, också behovet av något slags skyddslagstiftning för ungdom. Vi måste ta vårt vuxenansvar på allvar. I dag riktar sig mycket av exploateringen av nya och gamla droger just mot ungdom. Samma gäller allt ifrån alkoläsk på Systembolaget till lättare och designade droger, dansdroger och produkter från modeoch parfymindustrin. Jag tror att det behövs en speciell skyddslagstiftning för ungdom.
Fru talman! Narkotikamissbruket är ett allvarligt och mycket svårlöst problem. Vi moderater har alltid förordat en restriktiv narkotikapolitik. Den strikta hållning som vi har haft har efter hand fått ett mycket brett stöd och har också varit relativt framgångsrik. Som både socialministern och Widar Andersson nämnt har vi emellertid på senare tid fått varningar om att narkotikamissbruket successivt ökar bland våra unga. Det är därför angeläget att positionerna mot narkotika flyttas fram ytterligare. Under de borgerliga regeringsåren infördes möjligheten att utföra blod och urinprov på personer som misstänks använda narkotika. Avsikten med denna lagändring var att skapa förutsättningar för att innan ett missbruk blivit etablerat kunna ingripa med åtgärder av olika slag. För att prov skall kunna tas måste missbrukaren ha uppnått straffmyndighetsåldern. Även om socialdemokraterna i riksdagen gick emot vårt förslag uppfattar jag att det nu är accepterat, eftersom denna lagändring inte har rivits upp. I dag kan vi se att missbruket kryper allt längre ner i åldrarna. Därför har vi moderater nu föreslagit att lagen ändras så att prov får tas även på personer under 15 år när misstanke föreligger om att den unge använt narkotika. Är socialministern beredd att arbeta för en sådan lagändring? I dag kan knappast någon ung människa undgå att få information om narkotika och dess risker. Detta är positivt. Det bör fortsätta, men det måste också utvecklas. Widar Anderssons tankar i denna fråga kan jag helt ställa mig bakom. Samtidigt måste man vara medveten om att för den unge är frågan om narkotikabruk för egen del oftast avlägsen och förhoppningsvis främmande när informationen ges. Däremot har föräldrar ofta bristfälliga kunskaper om narkotika, dess symtom och verkningar. Detta är en allvarlig brist, eftersom föräldrarna är de som finns till hands när den unge eventuellt prövar narkotika. Möjligheterna att på ett tidigt stadium upptäcka ett bruk är störst om föräldrarna har tillräckliga kunskaper. Vi moderater har därför föreslagit att regeringen skyndsamt tar initiativ till att förbättra informationen till föräldrar om narkotikamissbrukets symtom och verkningar. Jag undrar om socialministern har tagit några initiativ i denna riktning. Malmö och Lund. Trots att Socialstyrelsen, som har haft i uppdrag att utvärdera verksamheten, inte kunnat påvisa några positiva effekter av försöksverksamheten från smittospridnings och narkotikasynpunkt har verksamheten blivit förlängd. Enligt vår uppfattning är det motstridigt att förena Sveriges riksdags beslut om totalförbud mot all icke-medicinsk hantering av narkotika med en verksamhet som går ut på att dela ut verktygen för att kunna injicera narkotika. Jag undrar hur socialministern försvarar denna verksamhet med tanke på Socialstyrelsens utvärdering. För att kunna angripa narkotikaproblemet krävs bl.a. att polisen har tillräckligt med resurser för att kunna ingripa mot och störa narkotikahandeln. Widar Andersson tar också i sin interpellation upp behovet av speciella polisinsatser. Jag är övertygad om att socialministern är lika angelägen som jag om att komma åt narkotikahandeln.

Fru talman! Jag ser fram emot de fortsatta diskussionerna, och jag uppskattar socialministerns positiva attityd. Det finns mycket att göra, och jag tror att vi kan bli mycket bättre på detta område. Som socialministern var inne på handlar det om att hela tiden försöka att vinna nya människor och nya hjärtan som brinner för den här frågan. Man skall inte lita för mycket på de gamla strukturerna. De gamla organisationerna i all ära, men de har kämpat i många strider. Det gäller nu att vinna nya människor. Trycket är både kulturellt och kommersiellt. Massarbetslösheten driver ju fram en ökad brist på rutiner och på dagliga uppgifter för många människor. Är det något man behöver för att missbruka droger så är det tid och pengar. Tid har ju de människor som står utanför de dagliga rutinerna. Pengar har de kanske inte, vilket i sin tur riskerar att driva fram en ökad ungdomskriminalitet i form av bedrägerier, inbrott osv. Sammanhållningen i samhället är utsatt för en stor press. Jag vill - och detta blir mitt sista inlägg i denna debatt - lyfta fram ytterligare en fråga som har med vården av missbrukare att göra. Det som är alarmerande är det statliga huvudmannaskapet för LVM och LVU-hem, där det bedrivs vård av unga och vuxna missbrukare som är tvångsomhändertagna. Det kommer nu allt fler rapporter om att kommunerna köper platser i mindre omfattning. Till viss del har vissa kommuner byggt upp egna och förhoppningsvis bättre insatser, men i en del fall handlar det tyvärr om att kommunerna flyr undan sitt ansvar. I storstäderna får man kanske vänja sig vid synen av allt fler uteliggare och utslagna människor på gatorna som inte får den vård som de skulle behöva. Jag blev överraskad av den hårda centralstyrning som riksdagen har lagt på den statliga institutionsstyrelsen. Jag avser då det krav på likauppträdande som gäller priser, beteenden osv. Många institutioner har dålig förmåga att anpassa sig till rådande lokala förhållanden. Det vore dags att se över detta. Nu skall fyra LVM-institutioner läggas ned. Ett par av dessa är riktigt bra institutioner, men kommunerna köper alltså inte några platser där. En femte institution har fått en förvarning och kommer förmodligen att läggas ned nästa år. Detta är oroväckande. Allt går inte att lösa med öppenvård. Det här berör människors trygghet och de anhörigas behov av vila. Ett LVM-hem ger också missbrukaren en chans till fem sex månaders nykterhet och en möjlighet att ompröva sin situation för att motivera sig för en längre tids nykterhet och vård och behandling. Framför allt tänker jag på de anhöriga och på den totala samhällsbilden. Vi får inte avhumanisera samhället. Det är ju de sämst ställdas situation som visar välfärdssamhällets rätta ansikte. Det handlar om hur de människor som är utslagna egentligen har det. Efter att jag har satt mig in i situationen litet extra under det senaste året har jag sett att det finns en del att göra. Det handlar inte ytterst om resurser, eftersom man använder en stor del av skattebetalarnas pengar, men jag tror att pengarna kan användas bättre och klokare. Därmed blir medborgarnyttan på detta viktiga område större. Jag hoppas att socialministern i sitt rådslag i sina överväganden också kan väga in frågan om översyn av den statliga vården.
Fru talman! Det gläder mig att socialministern ser positivt på förslaget att i mycket större utsträckning rikta information till föräldrar. Jag hoppas också att detta inte är något som skjuts på framtiden, eftersom det är bråttom, mycket bråttom. För varje dag som går riskerar vi att förlora ytterligare unga människor i knarkträsket. När det gäller de övriga frågor som jag ställde om möjligheter till narkotikakontroll av personer under 15 år, om socialministerns syn på försöksverksamhet med fria sprutor och om polisresurser - får jag respektera att socialministern inte har tittat närmare på dessa. Men jag hoppas att vi får möjlighet att diskutera dessa frågor vid ett senare tillfälle och att socialministern sätter sig in i det moderata resonemanget. Då skulle vi gemensamt kanske även här kunna komma framåt. Slutligen noterade jag att socialministern kommer att inbjuda till ett rådslag i december och att Widar Andersson fick en inbjudan till detta tillfälle. Det är Widar Andersson verkligen förtjänt av med tanke på den verksamhet som han har bedrivit utanför politiken och på hur Widar Andersson har kämpat med narkotikafrågor inom politiken. Jag hoppas att även andra som har visat sig ligga på frontlinjen när det gäller narkotikapolitiken - nämligen vi moderater - får en möjlighet att delta i ett sådant rådslag. Om jag uppfattade saken rätt gällde det att diskutera nya initiativ. Eftersom vi genom åren har visat att vi har legat litet steget före kanske det finns skäl att räkna med att vi fortfarande gör det.

Fru talman! Fru statsråd! Tack för svaret! Om det har blivit något missförstånd, kan jag tala om att jag menade införselreglerna och ingenting annat. Jag tror att det framgick tydligt i min interpellation. Den ena dagen säger skatteminister Östros att vi inte kan ha en alkoholpolitik i Sverige som övriga Europa skrattar åt. Nästa dag säger han att vi skall hålla benhårt på den svenska alkoholpolitiken. Jag tror att fru Wallström någon gång har använt en liknande argumentation, att vi inte kan ha en alkoholpolitik som i stora drag skiljer sig från Europas. Först var det en enig front mellan Sverige, Danmark och Finland på den ena sidan mot EU:s införselregler. Sedan har Finland och Danmark vikt sig och accepterat ett annat mönster än Sverige har accepterat. Det kan få konsekvenser. Det kan t.ex. innebära, att om Sverige förlorar i EU-domstolen måste samtliga tre länder omedelbart acceptera de regler som gäller för EU. Med statistik kan man bevisa allt, fru statsråd. Jag påstår att Belgien och Nederländerna inte konsumerar mer alkohol än vad vi gör i Sverige. T.o.m. chefen för Vin & Sprit AB, som är en gammal socialdemokrat och utsedd av regeringen, har talat om en katastrof för svensk alkoholpolitik. Vi ser ju att en massa ungdomar i Danmark inte kan hantera alkohol. Men poängen är tyvärr att ungdomarna inte är danska utan svenska. Socialarbetare, poliser, lärare och föräldrar talar om att det aldrig har varit lättare än i dag att få tag på hembränt. Det här verkar statsrådet blunda för. Jag vill betona och understryka att det här har uppstått på grund av den "framgångsrika svenska alkoholpolitiken". Statsrådet säger i sitt svar att en del alkoholrelaterade sjukdomar är större i andra länder än i Sverige. Det må vara så, men det viktigaste måste ändå vara levnadsåldern. När vi hade en stor alkoholdebatt i riksdagen för knappt ett år sedan visade man samma morgon på text-TV att fransyskorna faktiskt levde längre än sina svenska systrar. Jag kan inte undgå att tro att även de någon gång måste ha nåtts av ett visst stänk av vin, eller av sina mäns konsumtion. Jag skulle vilja fråga statsrådet: Är det korrekt, som statsrådet säger i sitt svar, att Sveriges, Danmarks och Finlands agerande inför EU fortfarande är totalt enigt? Det har framgått av massmedierna att det inte är det, utan att Danmark och Finland har accepterat att börja förhandla om mjukare bestämmelser än vad Sverige vill ha.

Fru talman! Jag har aldrig ifrågasatt EU-nämndens ställningstagande, även om jag måste erkänna att jag inte begriper det. Det jag frågade var om statsrådet fortfarande ansåg att Danmark, Finland och Sverige hade en gemensam linje. Det står faktiskt att läsa i interpellationssvaret. Jag noterar att det inte är korrekt, utan att det är en felaktig uppgift som statsrådet lämnar i sitt svar.

Jag har varit med i riksdagen i 13 år, och jag har vartenda år hört detta om att arbeta på bredare front för att nå effektiva resultat. När jag tittar på gatorna och läser i tidningarna vad som har hänt i Sverige fredags-, lördags och söndagskvällar, måste jag se det som ett dundrande underbetyg åt den svenska alkoholpolitiken. Det är faktiskt så att förbjuden frukt smakar bäst. Vi har på grund av vår alkoholpolitik omsorgsfullt lyckats undvika att våra ungdomar kan hantera alkoholen till skillnad från i andra länder. Trots att man där kan konsumera mer per capita än vad vi gör i Sverige, har man oftast inte de problem med alkoholen som vi har här i Sverige. Jag skulle vilja veta vad som konkret menas med att jobba på bredare front. Det går inte bara att stå här och tala i riksdagen och sedan strunta i vad som händer utanför.

Fru talman! Fram till nu det kallar jag för någon form av presens i alla fall. Men vad jag har förstått har det ju sedan nästan en månad tillbaka i medierna talats om att Danmark och Finland har lämnat det gemensamma agerandet. Att vi har agerat gemensamt med Danmark och Finland till nu, den 19 november, måste vara en helt inkorrekt upplysning. Statsrådet sade också att vi inte skall försöka att lära ungdomarna att hantera alkohol. Men vi har ju försökt att lära dem att inte hantera alkohol med ett resultat som ingen, tror jag, kan skryta över. Är det statsrådets uppfattning att alkoholkonsumtionen, sedan Sverige anslöt sig till 25-procentsmålet vad gäller minskning av alkoholkonsumtionen, bland ungdomar har blivit mindre? Jag påstår, i alla fall med en fot i verkligheten, att den inte har minskat utan har blivit större och mer omfattande. Om nu statsrådet anser att svenska ungdomar under de senaste åren har minskat sin alkoholkonsumtion och att tillgängligheten är mindre vad gäller hembränt utanför skolor och liknande så är hon att gratulera. Men då befinner hon sig i en helt annan verklighet än vad många svenskar gör, tyvärr.

Fru talman! Sten Andersson har ställt en fråga med anledning av ekonomiska frizoner. Han har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att den fria konkurrensen mellan olika företag inte skall sättas ur spel om ekonomiska frizoner blir aktuella. Kommittén om levnadsvillkor i storstadsområden, den s.k. Storstadskommittén har, som jag tidigare har nämnt i ett frågesvar till Sten Andersson, till uppgift att i dialog med de tre storstadsområdena föreslå och initiera åtgärder som syftar till att skapa bättre förutsättningar för bostadsområdena i storstäderna och att ta till vara de olika resurser och möjligheter som finns och som kan användas för positiv utveckling, särskilt vad beträffar barn och ungdomar med svåra uppväxtförhållanden. Kommittén har nyligen gett ut en antologi där personer som representerar skilda discipliner för fram förslag på en s.k. förstärkt arbetslinje för att söka lösa problem med arbetslöshet och social misär i särskilt utsatta områden. Förslaget om ekonomiska frizoner är ett av många andra förslag i antologin som har förts fram från bl.a. moderat håll. Moderaterna i Botkyrka kommun har också, enligt vad jag har hört, varit drivande för att skapa ekonomiska frizoner i praktiken. Kommittén arbetar nu med ett delbetänkande för att få fram ett förslag om en förstärkt arbetslinje i utsatta områden. Delbetänkandet förväntas bli klart först i januari nästa år. Enligt uppgift diskuterar man nu i utredningen de olika idéer som har kommit fram i antologin. Det är inte klart hur det förslag som kommer att läggas fram skall se ut. Det kan därför bl.a. konstateras att inriktningen och innehållet i begreppet ekonomisk frizon långt ifrån är så givet som Sten Andersson tycks uppfatta det. Ekonomiska frizoner finns således inte på regeringens dagordning för närvarande. Jag vill därför inte föregripa resultatet av kommitténs arbete. Allmänt vill jag dock liksom tidigare peka på vikten av att eventuella förslag utformas på ett konkurrensneutralt sätt så att de inte riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Min uppfattning om ekonomiska frizoner är att företag som befinner sig inom ett visst avgränsat område skall erhålla någon form av subventioner. Man skall stimulera företag att etablera sig inom detta avgränsade område. Statsrådet säger att vi kanske inte har samma uppfattning. Det skulle vara intressant att höra vilken statsrådets uppfattning om ekonomiska frizoner är. Systemet skall ju vara effektivt och skapa nya arbetstillfällen. Jag är tacksam för att statsrådet i den sista meningen i sitt svar säger att ekonomiska frizoner inte får hota den fria konkurrensen. Jag skall ta upp ett par exempel där ett införande av ekonomiska frizoner definitivt kommer att hota den fria konkurrensen och knäcka småföretagare som hittills har klarat sig av egen kraft. Låt oss ta ett livsmedelsföretag - en liten ICA eller Konsumbutik - som befinner sig precis utanför gränsen. Hur skall det kunna överleva när de människor som bor i området bara har att traska 100 meter för att handla 10 % billigare? Hur skall statsrådet kunna förklara poängen med ekonomiska frizoner för en sådan livsmedelshandlare? Hur gör man med företag som finns inom en befintlig frizon, men som säljer alla sina produkter utanför frizonen? Hur gör man med företagare som flyttar sin produktion till en viss region när de hör att det skall etableras en ekonomisk frizon där, men som inte har någon anställd inom frizonen och som säljer hela sin produktion utanför frizonen? Jag tror att det företagets konkurrenter utanför frizonen inte mår helt bra. Jag tror framför allt inte att marknaden och den fria konkurrensen mår väl. Jag har tydligt klargjort vad jag anser vara nackdelarna med begränsade ekonomiska frizoner i min interpellation. Statsrådet säger att det kan finnas andra infallsvinklar. Det skulle vara intressant att höra vad statsrådet å sin sida anser vara en effektiv ekonomisk frizon.
Fru talman! Jag tycker att de argument som Sten Andersson framför mot att införa ekonomiska frizoner är tunga och tål att fundera över. Men jag har litet svårt att förstå varför debatten förs med mig. Storstadskommittén har levererat en antologi. En person som brukade presentera sig som jobbande åt Per Westerberg - Thomas Gür, numera jobbande på Svenska Dagbladet - har kommit med denna idé om ekonomiska frizoner. Jag har ingen anledning att göra någon egen djup studie över hur han funderar. Storstadskommittén måste få fundera över detta. Är Sten Andersson väldigt bekymrad över Thomas Gürs slutsatser kan jag säga att han har mycket närmare relationer till honom än vad jag har.
Fru talman! Det finns ett ordspråk som lyder "Bättre fly än illa fäkta". Jag har noterat att statsrådet har försökt att ge sig in på det i dag. Det kanske finns moderater som har förespråkat ekonomiska frizoner. Jag har inte läst hela betänkandet från utredningen, men jag vet att man brukar anamma utredningar i regeringskanslierna. Det är därför jag har velat ta upp problemen. Skall det vara någon poäng med ekonomiska frizoner måste de företag som finns inom frizonen få vissa förmåner som företag utanför frizonen inte får. I slutändan skall det innebära att de kan sälja sina varor och sina tjänster billigare än de företag som inte finns inom zonen. Om Per Westerberg eller Thomas Gür tycker att en sådan situation är acceptabel får det stå för dem. Jag står fortfarande för min åsikt. Det går att läsa i riksdagsprotokollet i morgon bitti. Men vilken är statsrådets uppfattning om frizoner? Han nämnde trots allt tidigare att den kanske skiljer sig litet grand från min. Till sist vill jag ställa en fråga. Har statsrådet någon ambition att införa ekonomiska frizoner som på något vis skulle sätta den fria konkurrensen ur spel, och därmed om inte knäcka så försvåra verksamheten för företagare som under lång tid har klarat sig i en fri konkurrens?
Fru talman! Som Sten Andersson formulerar frågan kan jag säga att jag inte har några sådana ambitioner. Återigen vill jag säga att frågan om ekonomiska frizoner inte är något förslag från en utredning. Det finns ett sådant förslag i en antologi som Storstadskommittén har tagit fram. Förslaget är formulerat av Thomas Gür, som såvitt jag förstår jobbar väldigt mycket tillsammans med Sten Andersson och andra. Han hade en framskjuten position i den förra borgerliga regeringen och sitter nu på Svenska Dagbladets ledarsida. Jag har precis samma betänkligheter som Sten Andersson. Jag har inga problem med det. Klara ut det med Gür! Jag flyr inte. Jag redovisar min ståndpunkt.

Fru talman! Hanna Zetterberg har frågat mig vad regeringen tänker göra för att Vattenfalls agerande och verksamhet avseende den planerade likströmsledningen mellan Sverige och Polen skall följa politiskt fattade beslut i regering och riksdag. Bakgrunden till frågan är att Affärsverket Svenska kraftnät hos Nätmyndigheten ansökt om en koncession för en likströmslänk mellan Sverige och Polen. Enligt ellagen skall koncessionsansökningar som avser elektriska starkströmsledningar för utlandsförbindelser prövas av regeringen. Ärendet bereds för närvarande av Nätmyndigheten för att sedan överlämnas till regeringen. Det samlade underlaget får visa om projektet kan beviljas koncession. Jag kan givetvis inte föregripa regeringens ställningstagande i denna fråga. Jag tänker däremot redovisa min syn på förutsättningarna för en framtida elförsörjning i Östersjöområdet. Sedan reformprocessen i de central och östeuropeiska staterna inleddes i slutet av 80-talet har Sveriges samarbete med dessa länder blivit en viktig del av svensk utrikes och säkerhetspolitik. Det är ett starkt svenskt intresse att Central och Östeuropa kan fullfölja den pågående samhällsomvandlingen och bli integrerade delar i en europeisk gemenskap. En fungerande energiförsörjning är av avgörande betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Östeuropa. I dag är energisektorn i Östeuropa underutvecklad. Det finns ett stort utrymme för kostnadseffektiva åtgärder vad gäller koldioxidutsläpp, försurande utsläpp och kärnkraftssäkerhet. Länderna runt Östersjön står inför en stor omställning av sina energisystem. Det finns i dag förutsättningar att i regionalt samarbete bygga ett energisystem som är säkert, väl dimensionerat och ekologiskt uthålligt och som därmed kan ligga till grund för en god långsiktig ekonomisk och social utveckling. Sverige bör ta en ledande roll i detta samarbete. Utbyggnadsplanerna för elnäten kring Östersjön har på senare år i allt högre grad inriktats på den s.k. Östersjöringen . Genom ringen skulle elnäten i Norden knytas ihop med de baltiska länderna, Polen, Tyskland och nordvästra Ryssland. Kabeln mellan Sverige och Polen utgör en del av denna ring. Östersjöområdet skulle avsevärt öka försörjningstryggheten i Sverige och övriga Europa. Den skulle också skapa förutsättningar för en ökad elhandel. Erfarenheterna från det nordiska kraftutbytet visar att en sådan utveckling är positiv både ekonomiskt och ur miljösynpunkt. Genom att koppla elsystemen i länder med vattenkraftsbaserad elproduktion, t.ex. Norge och Sverige, med elsystemen i länder med värmekraftsbaserad elproduktion som Finland, Danmark, Tyskland och Polen, kan de samlade produktionsresurserna utnyttjas jämnare och mer effektivt. Därmed kan också de negativa miljöeffekterna av kraftproduktion reduceras i området som helhet. Förbättrade överföringsmöjligheter för el och en ökad elhandel är således av största vikt för utvecklingen av en säkrare och mer miljövänlig elförsörjning i Östersjöregionen. Hanna Zetterberg är orolig för att kabeln kommer att låsa fast Sverige vid kärnkraftsbaserad elproduktion och att den förutsätter kolbaserad elproduktion i Polen. Enligt min mening är dessa farhågor ogrundade. Som Hanna Zetterberg känner till pågår för närvarande överläggningar mellan riksdagspartierna om den svenska energipolitiken. Kärnkraftsfrågan är central vid dessa diskussioner. Resultatet av överläggningarna om den svenska kärnkraftens framtid påverkas inte av möjligheten att överföra el mellan
Fru talman! Jag tackar Anders Sundström för svaret. Jag är medveten om att regeringen inte har fattat något beslut och att Anders Sundström därför inte kan uttala sig. Då är det väl bara bra att jag påminner om att det finns åsikter i samhället. Jag hoppas naturligtvis att min fråga kommer att påverka ert beslut i framtiden. Jag vet egentligen inte om jag tycker att Anders Sundström har svarat på frågan. Anders Sundström kanske återigen kan förtydliga detta med förändrade ord, om han själv känner att den beskrivningen passar in. Regeringen har ett övergripande ansvar när det gäller kärnkraften. Regeringen har också ett stort ansvar för Vattenfall, eftersom det är ett statligt ägt bolag. Vattenfall disponerar halva marknaden som det ser ut i dag och är en av de största aktörerna även i Norden. Jag tycker att det är viktigt att vi i beslut ser till att följa internationella avtal och att vi följer folkomröstningsbeslut osv. Det tror jag naturligtvis att Anders Sundström är överens med mig om. Men jag är fortfarande orolig för att den här kabeln kommer att bygga fast vårt kärnkraftsberoende. Det är ju kärnkraftsel det periodvis finns för mycket av, och då är det naturligtvis det vi kommer att exportera till Polen. Den el som vi eventuellt kommer att importera från Polen bygger i princip på kol. Enligt de internationella avtal vi har skrivit under borde det vara helt oacceptabelt att ens tänka på att importera den typen av el från Polen. Jag skulle vilja läsa, och försöka översätta direkt till svenska, ur ett nyhetsbrev från Polen. Där står det att energi kommer att överföras åt båda hållen på grund av den periodvis låga produktionen även i Sverige. Det handlar både om kärnkraft och om vattenkraft som produceras här. Det står också att kabeln inte kommer att leda till att kraftverk stängs i Polen. Det tycker jag är intressant, framför allt om man tittar på Vattenfalls verksamhet i Sverige. Man skall genomföra alternativa satsningar har det sagts, och vi skall naturligtvis avveckla kärnkraften. Men det finns ingen sådan planering hos Vattenfall. Jag har själv frågat, och de hävdar att de inte har någon sådan planering. De har också uttalat sig om att det i det här fallet är en kommersiell bedömning att kärnkraften kommer att finnas kvar efter år 2010. Det har man senare tagit tillbaka, men det finns vittnen som var med på presskonferensen som fortfarande hävdar att det var precis vad som sades från Vattenfalls sida. Jag skall försöka ställa några konkreta frågor till Anders Sundström. Jag har egentligen mycket mer att säga. En fråga är: Kan Anders Sundström lova mig att inget beslut fattas av regeringen i denna fråga innan energiöverläggnigarna är avslutade? Det är regeringen som skall fatta beslut om de övergripande målen och riktlinjerna för energiproduktionen i Sverige, och då också naturligtvis i relation till andra länder. Därför är det här beslutet av största vikt. Jag skulle också vilja få en annan fråga besvarad. Kan Anders Sundström förklara hur den här kabeln skall ställa om energipolitiken i Sverige eller Polen till förmån för miljön och för en bättre resursförbrukning? Som jag ser det kostar den här kabeln 3-4 miljarder kronor. Om man tittar på de satsningar som Vattenfall har gjort när det gäller vindkraft under fem års tid, så handlar det om 160 miljoner kronor. I fråga om bioenergi handlar det om 250 miljoner kronor. Då är frågan: Vad skulle vi i stället kunna göra för de här 3-4 miljarder kronorna för att verkligen förändra vår energiproduktion?

Fru talman! Som blekingebo känner jag att det är ytterst angeläget att fästa näringsministerns uppmärksamhet på det planerade kabelprojektet. Det är behäftat med många frågetecken. En sak som oroar mig i det här ärendet är att närheten till det befintliga kraftnätet vägt tyngre än de negativa effekter som kan uppstå för den marina miljön. Den undersökning som har gjorts av Kalmar högskola för att belysa de marina förhållandena i Blekinge skärgård gjordes tyvärr ett halvt år efter det att ansökan om miljökonsekvens och miljökonsekvensbeskrivning lämnats in av Vattenfall. Länsstyrelsen i Blekinge vill dessutom att det görs en miljökonsekvensbeskrivning på den polska sidan. Det som upplevs som mest oroande är att den miljökonsekvensbeskrivning som presenterats är av undermålig kvalitet. De flesta av de myndigheter som har inkommit med synpunkter på projektet är faktiskt negativa. De är negativa av olika skäl, men främst på grund av hanteringen av ärendet. Låt mig citera ur svaren. Sveriges geologiska undersökning skriver i sitt svar: "SGU finner det ytterst angeläget att Swe-Pol-Link noga överväger att finna ett bättre lokaliseringsalternativ till den på svenska sidan föreslagna stationen så att förutsättningarna för en elektrisk jordning blir gynnsammare och förluster och korrosionsrisker minskas. En förläggning av Swe Pol-Link till Sydskåneområdet skulle ge tillgång till en betydligt gynnsammare geologisk situation med en jordning, helst en djupjordning, som omedelbart skulle reducera de omgivande potentialerna i proportion till den där uppskattade resistiviteten 10 ohmmeter i de ca 2000 meter mäktiga välledande kritformationerna. Detta alternativ skulle dessutom innebära en ca 25 % kortare sjökabel och en svensk jordningspunkt av samma goda kvalitet som hos Baltic Cable." Enligt Boverket kommer delar av kabeln med tillhörande anordningar att beröra riksintressen enligt naturresurslagen 3 kap. 1 § och 4 §. Boverket bedömer att den ansökta anläggningen kan få betydande omfattning i ett oexploaterat kustområde som är skyddat enligt naturresurslagen. Dessutom påpekar Boverket att det endast finns ett lokaliseringsalternativ för anslutning av kabeln till storkraftsnätet. Boverket påpekar vidare att det saknas utvärdering och sammanställning av miljökonsekvenserna av liknande anläggningar. Detta bör göras innan en ny anläggning etableras i ett känsligt område. Boverket bedömer att det här området berör Esbokonventionen. Förutom dessa myndigheters synpunkter har kritik framförts av bl.a. NUTEK, Karlshamns kommun och Länsstyrelsen i Blekinge. Kritiken riktar sig mot den mycket bristfälliga miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. Frågor som måste besvaras är: Kommer förbindelsen att påverka det biologiska livet? Vilka blir konsekvenserna av klorproduktionen runt kabeln? Hur kommer de elektromagnetiska fälten att påverka livet i vattnet? Jag kan räkna upp många fler frågor. Det är förståeligt att många blekingebor känner oro inför det här projektet med alla de frågetecken som finns. Blekingekustens flora och fauna är unik. Den är viktig för den inhemska befolkningen, men även för de turister som besöker Blekinge. Här finns t.ex. vandringsvägar och uppväxtområden för lax och havsöring. Fiskerinäringen och turistnäringen är viktiga inkomstkällor för Blekinge, ett län som har en mycket besvärlig arbetsmarknadssituation. Personligen känner jag stor tveksamhet till huruvida det här projektet är förenligt med socialdemokratisk energi och miljöpolitik. Risken finns att vi i framtiden tvingas att köpa smutsig brunkolsel från Polen, något som framför allt kommer att drabba Blekinge och öka den försurning som redan är ett problem för oss. Som näringsministern förstår är det ytterst angeläget att denna fråga prövas noga.
Fru talman! Nu har vi just hört Karin Olsson räkna upp en del av de problem som påpekas från myndigheter - Boverket när det gäller intrånget på riksintressen i Hanöbukten och Sveriges geologiska undersökning vad gäller effekten på försvarsanläggningar m.m. Det har också kommit mycket kritik från fiskerinäringen, fritidsfiskarna och biologisk expertis, eftersom kabeln kommer att störa laxens vandringar. Mörrumsån rinner ut i Hanöbukten. Där vandrar laxen in, och den har också ett uppväxtområde i bukten. Det är en likströmskabel, och då skall det också vara en anläggning för att göra om det till växelström. Det leder till att man också får klorutsläpp i havet som påverkar livet där negativt. Jag kan bara instämma i att regeringen måste vara väldigt noga när den prövar detta och se till att det blir en riktig miljökonsekvensbeskrivning gjord. Den finns inte, som Karin Olsson har påpekat. Det finns också en tyngre energipolitisk fråga i detta. Näringsministern sade i sitt svar att tanken är att de samlade produktionsresurserna i Polen och i Sverige i första hand skall utnyttjas jämnare och mer effektivt. Vad betyder det? I Sverige har vi en effekttopp på vintern, och vi har dimensionerat svensk elproduktion till denna topp. Det gör att vi har ett stort överskott på sommarhalvåret av framför allt kärnkraftsel. Det är den som kan exporteras i någon omfattning. Detta blir alltså ett sätt att bygga fast oss i kärnkraftsberoendet. Det är huvudkritiken mot det här projektet. Därför är det litet märkligt att ministern inte vill se detta. Likadant är det på vintern. Om vi avvecklar kärnkraften, har den där kabeln och stora kolkraftverk i Polen som har en överproduktion - eftersom man inte längre exporterar till Ryssland på samma sätt som förut - blir det naturligtvis attraktivt att jämna ut, med ministerns ord, genom att exportera elkraft från kolkraftverk i Polen till Sverige. Det leder till ökade utsläpp av försurande ämnen, tungmetaller, radioaktiva ämnen, osv. Detta förnekar ministern, och det är också märkligt. Statsrådet måste litet mer utveckla tanken om samlade produktionsresurser som skall utnyttjas jämnare. Regeringen borde också titta på vad Vattenfall gör. Det är alldeles uppenbart att Vattenfall agerar på ett sätt som motverkar den energipolitik som riksdagen har lagt fast. Man har från ledningen i Vattenfall i samband med detta kabelprojekt mycket tydligt sagt att man inte räknar med att kärnkraften skall avvecklas, trots att riksdagen har beslutat att så skall ske. Just nu håller vi på att lägga fast detaljerna i detta. Det borde då vara rimligt att regeringen tittar närmare på vad Vattenfall egentligen sysslar med. Det är staten, och då främst regeringen, som är ägare av Vattenfall. Ägaren måste ge ett direktiv till sitt företag så att det inte motverkar de beslut vi har fattat i riksdagen. Jag har en fråga just på den punkten. Avser statsrådet att göra någonting åt Vattenfalls agerande? Det är naturligtvis en vacker vision med Baltic Ring. Men man måste ändå se på vad det konkret innebär. Därför blir det litet lustigt när man från regeringshåll vägrar gå ned på detaljnivå och tala om vad som egentligen skall hända med energiförsörjningen. Det innebär, som jag visat på, mer kolkraft i Polen och mer kärnkraft i Sverige, och då borde man tala klartext.
Fru talman! Jag skall börja med en allmän reflexion jag gjorde när jag lyssnade på det som sades. Jag tycker att man blandar äpplen och päron i en omfattning som är ovanlig. Det är två delar i energisystemet. Den ena är produktion av el, och den andra är distribution. Distributionen är en infrastrukturfråga. Vi vet att vi har förluster med att distribuera el, och vi distribuerar i dag stora mängder el från norra Sverige till södra Sverige. För att vi skall få ett så effektivt system som möjligt, skall vi ha ett distributionssystem som gör det möjligt att minska de förlusterna. Vi skall ha ett tätt nätverk - precis som med vägar, järnväg, telefonkablar och annat - för att minska förlusterna. Det är det ena. Därför behöver man binda ihop de olika produktionsanläggningarna med varandra. Det andra är att vi också behöver ett distributionssystem för att klara svängningar, inte bara mellan vinter och sommar, som Roy Ottosson talade om, och det kommer jag tillbaks till. Det är också stora skillnader mellan olika år. Sverige och Norge, som är sammanbundna med varandra, har väldigt stor del av sin elproduktion baserad på vattenkraft. Som Roy Ottosson vet regnar det litet olika från år till år. Då gäller det att bygga ett system där man inte har en överkapacitet för att klara det torraste året, utan faktiskt har ett distributionssystem där man binder ihop olika anläggningar i olika länder för att klara våt och torrår. Det är skälet till att man skall ha ett tätt och bra distributionssystem. Därmed har jag svarat på den frågan. Den andra frågan är: Om vi nu bygger ett distributionssystem till andra länder, innebär det att Sverige avvecklar sin produktionsapparat och blir stora köpare av el? Det tycker jag är politik. Jag anser inte att Sverige skall vara en stor köpare av el. Vi har våra verktyg. Vi har Vattenfall, svenska kraftnät, vi för politik där vi stimulerar fjärrvärmenäten och också producerar el, och vi har de kommunala energiplanerna och de kommunalt ägda energiföretagen. Socialdemokraterna har inte som ambition att ha ett elnät som bygger import. För att minska påverkan på miljön skall vi däremot inte bygga en produktionsapparat som bara används vart tionde år när vi har torrår, utan vi skall ha en produktionsapparat som är så tajt som möjligt för att inte bygga överkapacitet. Det är miljöpolitik av bästa sort. Jag har därför litet svårt att hänga med i er diskussion. Vattenfall är ett viktigt verktyg för staten och samhället i energipolitiken. Jag kommer tillbaka till ändrade riktlinjer för Vattenfall när energisamtalen är avklarade. Det är en viktig del i de samtal som nu förs mellan de kvarvarande partierna. Själva frågan handlar om kabeln och miljön. Där säger jag i svaret, och det vill jag gärna upprepa: Miljöfrågan skall prövas noga. Däremot skall handläggningen inte vänta. Riksdagen har faktiskt redan tagit ställning till att finansiera kabeln. När miljöfrågan är prövad och man funnit att det går att genomföra skall det också byggas.

Fru talman! Anders Sundström säger att han använder Vattenfall som ett redskap, eller att regeringen gör det. Då använder man det väldigt dåligt. Om nu regeringen verkligen har ambitionen att avveckla kärnkraften borde vi ha lagt ned mycket mer pengar på energiomställning över lag och också vindkraft och bioenergi. Jag nämnde siffrorna tidigare. Jag kan också nämna att i den budget som vi håller på att anta finns det 111 miljoner för energiomställning, vilket är en väldigt liten summa om man jämför med hur mycket kärnkraften har kostat genom tiderna i forskning och uppbyggnad. Jag anser att regeringen har ett enormt stort ansvar. Det handlar inte bara om juridiken eller politiken, utan det gäller staten som ägare till just Vattenfall. Min fråga handlar om det. Hur skall man påverka Vattenfall för att det i framtiden och nu driver sin verksamhet så att den överensstämmer med de politiskt fattade besluten? Det handlar för mig inte bara om miljökonsekvensbeskrivningar av själva kabeln. Inte alls. Det handlar just om det övergripande ansvaret för energipolitiken, där jag tycker att Vattenfall gång på gång brister. Jag skulle vilja ha en kommentar till de uttalanden som Vattenfalls ledning har gjort, nämligen: Vi har gjort en kommersiell bedömning av att kärnkraften kommer att finnas kvar även efter år 2010. Den har dessutom vid samma tillfälle uttalat: Vi tycker dessutom att det är bra att kärnkraften finns kvar. Jag vill verkligen ha en kommentar till det. Ministern talade om produktion och konsumtion och sade att vi naturligtvis måste göra det hela effektivare. Det håller jag med om - vi skall inte spilla energi som vi producerar. Jag tror inte att någon är oenig med ministern om det. Men frågan är hur vi skall göra det och vilken typ av kraft och el vi skall importera repsektive exportera. Dessa frågor hänger ihop, och jag är litet rädd för att regeringen i det här fallet hoppar över ett steg i sin vilja att försöka påverka energiomställningen och driva den vidare. Det steget är själva den ekologiska inriktningen på energin. Den har man glömt bort. Jag skulle hellre se att vi lade den här typen av resurser på vindkraft eller på en utökning av bioenergi i vårt land. När det gäller vilken typ av energi som produceras och ger överskott på sommaren, tror jag, precis som Roy Ottosson, att det är kärnkraftselen. Det stora problemet är den direkta eluppvärmningen. Det är den som vi borde komma åt i stället, och det tycker jag inte att vi gör med den här kabeln. Jag upprepar frågan som jag ställde tidigare: Hur kommer den här kabeln att påverka Sveriges energiproduktion till att bli miljömässigt hållbar och dessutom leda till mindre resursförbrukning? Det har jag inte riktigt fått klart för mig och inte alls kunnat utläsa ur några dokument. Jag vill också ha en kommentar till Vattenfalls uttalande om kommersiella bedömningar och kärnkraftens vara eller inte vara. Den sista frågan är: Kommer regeringen att vänta med att fatta beslut om den här kabeln till dess att partiöverläggningarna faktiskt är avslutade? Jag ser fram emot de riktlinjer som Anders Sundström uppenbarligen kommer att lägga fram efter partiöverläggningarna, men det finns kanske beslut som man vill förhala något för att kunna få en helhetssyn på energipolitiken.
Fru talman! Jag förstår att näringsministern tycker att det är bekymmersamt med många olika frågor, men jag kunde inte låta bli att ta tillfället i akt. Distributionssystemet ger mig bekymmer. Ytterligare bekymmer är de kompletteringar som gjorts i den senaste miljökonsekvensbeskrivningen, där det sägs att elektrodnäten kommer att uppta en bottenyta av 800 m2. Längre fram står det att ytan som upptas av kablar och elektrodnät är 150x800 m2, vilket blir 12 ha. Det är stor skillnad. Dessutom står det att bottenytan är relativt vanlig i denna del av Blekinges skärgård. Men inte den tångskog som växer på botten och som fungerar som barnkammare och uppväxtplats för många olika fiskarter. Tångskogarna i Blekinge har försvunnit på grund av övergödning. Tångskogen vid Tånghällan är unik. Motsägelsefullt nog står det längre fram att viken mellan Biskopsmåla och Vångsö anses utgöra ett ostört område med förmodligen mycket gamla blåstångsplantor. Lokalen kan vara viktig som födo och yngelplats för fisk. Om lokalen förstörs genom att tångplantorna skadas tar det lång tid, 10-60 år, innan lokalen återställs av egen kraft. Som en kommentar vill jag hänvisa till det förra citatet och komplettera med att säga att 60 år gammal blåstång är unik överallt, även i Blekinge. Ärendet har ännu inte behandlats, och det tycker jag är bra. För att skapa tilltro till hela detta projekt är det alldeles klart att vi måste kunna lita på miljökonsekvensbeskrivningen. Med detta hoppas jag att jag har lyckats fästa näringsministerns uppmärksamhet på de brister som finns. Samtidigt tackar jag för den försäkran som näringsministern gav i sitt förra inlägg, nämligen att miljökonsekvensbeskrivningen kommer att visa att projektet är fullt möjligt att genomföra utan att de effekter man nu bekymrar sig för uppstår.
Herr talman! Jag kan naturligtvis instämma i det statsrådet säger om att distributionen skall vara så effektiv som möjligt. Det är viktigt, liksom att man kan utjämna från år till år och ha en väldigt tajt produktionsapparat. Det är en av de viktigaste metoderna för att avveckla kärnkraften. Det är också bra att klart och tydligt få höra att ägardirektivet till Vattenfall ses över. Det är uppenbart att det behövs. Däremot kan jag knappast tycka att frågan om tilllåtandet av det här kabelföretaget är avgjord. Den ligger i den prövning som regeringen rimligen bör göra, om man skall ta hänsyn till naturresurslagen och lagstiftningen i övrigt. Det har visats här att invändningarna är mycket starka från miljösidan, fiskerisidan, de geologiska undersökningarna osv. Det finns därför skäl för regeringen att göra en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning och se om det verkligen är förenligt med svensk lagstiftning, framför allt på miljöområdet. Riksdagens beslut i våras handlade mer om pengar, och det innebär inte i sig att man skall anse att detta företag är tillåtet. Det beslutet handlade om detaljer, bl.a. lokalisering. Kabeln öppnar en förbindelse för eldistribution till kontinenten, där man över lag har ett högre elpris än vad Sverige har. Detta är en faktor som borde diskuteras närmare i sammanhanget; det kan nämligen driva upp elpriset ytterligare i Sverige. Vad det kan få för konsekvenser, utöver de skatter vi kan behöva ha på el, kommer vi in på i nästa interpellationsdebatt. Detta är en aspekt som har försummats i diskussionen så här långt. Jag tycker också att det vore intressant att få en kommentar från statsrådet när det gäller de mera regionala och lokala miljöeffekterna i den här frågan.
Herr talman! Det sista vill jag vänta med att kommentera, eftersom det nu pågår en prövning. Så småningom får jag ett förslag på mitt bord från den myndighet som granskar detta, och då lägger vi fram ett förslag från regeringen. Detta svarade jag på redan i mitt förra inlägg. Jag tycker också att jag svarade på hur jag ser på Vattenfall. Det är ett viktigt verktyg. Det gläder mig att fler och fler inser att det finns starka skäl till att samhället har ett stort ägande, ansvar och engagemang i kraftproduktion. Det är en växande insikt som gläder mig mycket. Till Hanna Zetterberg vill jag säga att jag har litet svårt att hänga med när hon ställer investeringar i ny produktion i motsats till ett effektivt distributionssystem. Sverige och Norge har ungefär samma väderbetingelser. I dag regnar det och snöar i Norrland, och det ser ut på ungefär samma sätt på bägge sidor om kölen. Det betyder att de år när Sverige har torrår så har också Norge det. Däremot kan det vara så att torråret råkar infalla samma år som det blir kallt. Därför finns ett väldigt behov av att ha ett distributionssystem som förhindrar att man måste bygga upp en onödigt stor produktionskapacitet. Som miljövän måste Hanna Zetterberg tycka att det är riktigt. Därför gillar jag att att man bygger ihop distributionssystemen. Tänk om inte Sverige var ihopknutet i ett distributionssystem! Nu har vi knutit ihop Porjus med Blekinge, men inte Blekinge och Polen, bara 24 mil bort! Tänk om inte näten i Sverige varit ihopknutna - vilken enorm produktionsapparat vi hade varit tvungna att bygga för att kunna garantera elförsörjningen i hela landet! Det måste väl ändå vara en vettig miljöpolitik att göra på det sättet? Nu har vi klarat ut den frågan. Miljöprövningen sköts i särskild ordning. Vattenfall är ett viktigt verktyg och det är viktigt att inom de energiöverläggningar som nu pågår diskutera Vattenfalls roll. Detta har jag också klargjort. En ny fråga dök upp i den här vändan, och det var hur kabelns utbyggnad påverkar prisbilden i Sverige. Det är en viktig fråga också för mig. Det bestämmer hur mycket av kabelutbyggnad vi skall ha i Sverige. Jag återkommer till riksdagen i den frågan. Bara för att kraftindustrin vill bygga ut och åstadkomma en influens av högre priser från Europa, finns det ingen anledning att vi som riksdag eller regering skall gilla det. Därför skall en utbyggnad av kapaciteten baseras på att man kan åstadkomma en effektiv hantering, men att vi fortfarande på ett normalår skall ha den produktionskapacitet som krävs för att klara vår egen försörjning. Vi skall inte bygga ett kabelnät som gör att de naturresurser som vi använt oss av genom utbyggnaden av vattenkraften slussas vidare söderut och vinsterna hamnar enbart i kraftindustrins fickor. Resurserna skall förädlas och ge jobb i Sverige. Det är ett mycket tydligt besked.
Herr talman! Anders Sundström pratade om att man behöver göra energisystemen effektivare och att det kan finnas många poänger med att sammanbinda de olika systemen mellan olika länder. Det är alldeles riktigt, och jag tycker att det är bra. Jag är också glad att Anders Sundström spontant kallade mig för miljövän. Det känns tryggt. Det jag är orolig för, och som jag har tagit upp i interpellationen, handlar inte om kabeln i sig eller om dess miljökonsekvenser. Jag är periodvis också orolig för detta, men jag litar på utredningarna som görs och att man inte kommer att bygga någon kabel om man märker att konsekvenserna för miljön blir för stora. Jag är däremot orolig för debatten runt omkring. Från Polen kommer signaler som säger att polackerna inte på något sätt kommer att minska sin kraft och energikonsumtion. De kommer inte att stänga kolkraftverk eller över huvud taget att försöka minska konsumtionen. Snarare ser de det som positivt att priserna sänks, så att de kan konsumera mer. Detta gör mig orolig. Det gör mig också väldigt orolig när högt uppsatta människor inom Vattenfall tar diskussionen om kärnkraften på det sätt som de har gjort. Jag har ännu inte fått någon kommentar till detta från näringsministern. Det är möjligt att det är svårt för honom att tycka någonting särskilt om detta, men jag skulle gärna vilja höra det i alla fall. Jag tror nämligen att huvudargumentet och det huvudproblem vi står inför - förutom att vi måste avveckla kärnkraften - är diskussionen om hur vi skall spara energi och hur vi skall kunna minska vår energikonsumtion. Det gör vi inte om vi bygger fast oss i kärnkraftsdiskussionen på det sätt jag tycker att vi ändå gör. Jag tycker mig kunna säga att både vindkraft och bioenergi är mycket mer stabila än såväl kärnkraft som vattenkraft när det gäller påverkan från naturen, säkerhet osv. Därför tror jag det vore mycket olyckligt om regeringen inte använder Vattenfall som ett redskap att ordentligt sätta i gång utbyggnaden av vattenkraft och bioenergi i vårt land.

Herr talman! Elizabeth Nyström har frågat statsministern vilka åtgärder han avser att vidta för att den elintensiva industrins konkurrenskraft inte skall försämras till följd av energipolitiken. Elizabeth Nyström hänvisar till Vargön Alloys varsel om uppsägningar. Interpellationen har överlämnats till mig. Elizabeth Nyström ställde en liknande fråga till mig i våras. Jag framhöll då att statsministern i regeringsförklaringen underströk att omställningen av energisystemet skall genomföras så att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. Vidare framhöll jag att regeringen har föreslagit ett antal åtgärder på skatteområdet för att sanera de offentliga finanserna. Regeringen har satt upp målet att halvera arbetslösheten till år 2000. De senast föreslagna förändringarna av energiskatterna syftar till att finansiera en bred satsning på utbildning . Det är självklart att åtgärderna för att öka sysselsättningen inte får leda till sådana kostnadshöjningar att arbetstillfällen försvinner. Risken för sådana effekter var för övrigt skälet till att regeringen återtog den tidigare föreslagna produktionsskattehöjningen och i stället föreslog en höjning av energiskatten på el och fossila bränslen. Regeringen strävar efter att genom partiöverläggningarna om energipolitiken åstadkomma stabila förutsättningar för industrin. Det gäller inte minst i fråga om energiskatterna. I överläggningarna ställde jag nyligen tre frågor till partierna inför de fortsatta förhandlingarna. Jag anser att en ansvarsfull överenskommelse om den framtida energipolitiken bör ta utgångspunkt i positiva svar på dessa frågor. Den första frågan gäller just industrin. Jag anser att omställningen skall genomföras så att industrin tillförsäkras el till konkurrenskraftiga priser. Den andra frågan gäller det långsiktiga målet för energiförsörjningen. Vi skall sträva efter ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. Det behövs ett positivt svar på båda dessa frågor för att det skall gå att utforma en energipolitik som bidrar till att industrin kan växa och sysselsättningen värnas. Den tredje frågan gäller uppfyllandet av folkomröstningens resultat och 1991 års energiöverenskommelse, som innebär att kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. Mot bakgrund av Energikommissionens arbete och de analyser som gjorts i Närings och handelsdepartementet är en utgångspunkt i partiöverläggningarna om energipolitiken att det finns förutsättningar att inleda avvecklingen genom att stänga en reaktor. Majoriteten av riksdagens partier är eniga med mig om detta. Därför beklagar jag att moderata samlingspartiet inte kan ställa upp på de förutsättningar som behövs för att vi skall få en bred uppgörelse. Det innebär att moderata samlingspartiet inte vill ta ansvar för den energipolitik som måste läggas fast ganska snart. Det gäller inte minst energiskatterna, som givetvis kommer att diskuteras i de fortsatta överläggningarna. Det är nu absolut nödvändigt med en nationell kraftsamling för att åstadkomma det Elizabeth Nyström och vi alla önskar, dvs. stabila och rimligt förutsägbara förutsättningar för hushåll och näringsliv att investera till gagn för alla. Med sådana förutsättningar läggs en god grund för tillväxt och utveckling också av miljövänlig teknik. Detta kommer på sikt att leda till en ökad sysselsättning. De flesta av de övriga partierna har insett att de deltar i en förhandling där det handlar om att vi alla måste försöka komma överens. Flera partier har rört sig från en tidigare delvis orealistisk attityd när det gäller förutsättningarna för att minska energianvändningen. Nu råder samsyn mellan riksdagens samtliga partier om att elanvändningen kommer att fortsätta att öka, om än i svagare takt än under 1970 och 1980 talen, och att energipolitiken skall tillförsäkra industrin den el som behövs så att den skall kunna växa och öka marknadsandelarna på världsmarknaden. Det är sannerligen en mycket stor omvälvning som har skett genom de energipolitiska överläggningarna. Moderata samlingspartiet försöker skymma detta faktum genom att bibehålla sin hårdnackade attityd mot att uppfylla resultatet av 1980 års folkomröstning.

Herr talman! Många riksdagsledamöter brukar tacka för svaret, men det kan inte jag göra. Först och främst hade jag ställt interpellationen till statsministern - men det är näringsministern som svarar. Det var med stort allvar jag ställde interpellationen, och valde att ställa den till just statsministern eftersom frågan är av nationell betydelse. Är möjligen regeringen av uppfattningen att den elintensiva basindustrin i Sverige skall försvinna, och därför valt att låta näringsministern svara? I så fall tycker jag att regeringen klart skall uttala detta. Svenska folket är ju vant vid att socialdemokratiska politiker sviker givna löften. Detta skulle i så fall definitivt inte vara något undantag. Statsministern lovade de facto på Socialdemokraternas partikongress att den elintensiva industrins konkurrenskraft inte skulle försämras. Efter detta uttalande har statsministern inte vågat ge svar trots mängder av brev, fax, tidningsartiklar osv. Det är inte bara jag som är besviken, utan också alla de människor som i dag verkar inom den elintensiva industrin. Nåväl, nu står jag här och har fått svar av näringsministern. Och vilket svar! Min första fråga lydde: Vilka åtgärder avser statsministern vidta för att uppfylla löftet om oförändrade konkurrensförutsättningar för den elintensiva industrin? Svaret jag fått är att det behövs ett positivt svar på denna, och även på min nästa, fråga. Jag håller med om detta - det behövs verkligen ett positivt svar. När kommer det positiva svaret, Anders Sundström? Min andra fråga lydde: Är regeringen beredd att offra ett stort antal arbetstillfällen på vissa platser i landet för att dels tillgodose Centerpartiets krav, dels försöka klara helheten vad gäller det omtvistade målet att halvera arbetslösheten till år 2000. Svaret man gett på denna fråga är: "Det är självklart att åtgärderna för att öka sysselsättningen inte får leda till sådana kostnadsökningar att arbetstillfällen försvinner." Många vet att de höjda elpriserna kommer att äventyra verksamheten vid de allra mest energiintensiva företagen. Nu föreligger nämligen ett första facit: Vargön Alloys har på grund av regeringens skattehöjningar redan nödgats stänga två av fyra processugnar, och varslat totalt 55 personer. Företaget är i uppenbar fara och måste redan nu växla ner för att vinna tid. I förlängningen finns stor risk att antalet jobb som försvinner i Vargön blir tjugofalt större, vilket kan bli resultatet när och om alla ugnar släcks och kringliggande industrier med underleverantörer dras med i fallet. Höjningen av elpriset för Vargön Alloys blir 75 000 kr per anställd, dvs. den genomsnittliga vinsten för företaget de senaste tio åren, 26 miljoner kronor, kommer att ätas upp av de höjda energiskatterna. Den regering som säger sig vilja göra Sverige till ett ekologiskt föredöme startar sitt arbete med att slå ut industriproduktionen, som vi har all anledning att vara stolta över. Är regeringen medveten om detta? Många väntar på svar.
Herr talman! Jag vill börja med att ställa en rak fråga till näringsministern: Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att G A Metall och ett tiotal andra företag som har el som råvara i produktionen skall överleva? Jag ställer den frågan i min inledning så att näringsministern skall kunna tänka över vad som håller på att ske inte bara i Sundsvall utan också i glesbygder över hela landet. Av svaret till Elizabeth Nyström framgår inte detta utan enbart att omställningen - och, förutsätter jag, energiskatterna - skall utformas så att den elintensiva industrins konkurrensläge inte äventyras. Nu är det så, herr statsråd, att elskatterna äventyrar industrin, i första hand G A Metall i Sundsvall. Många av de här företagen finns alltså i våra glesbygder. Ett finns exempelvis i Alby i Ånge. Om de här företagen slås ut på grund av orimliga skatter - och så är läget i dag - kommer ingen av de friställda människorna att få ett nytt arbete i sina glesbygdskommuner. Ingen av dem kommer att få det, utan de är hänvisade till att söka jobb på andra håll i landet, och som vi vet finns inga jobb någon annanstans heller. G A Metall i Sundsvall, landets enda tillverkare av aluminium, använder lika mycket el som hela Volvokoncernen tillsammans. 30 % av kostnaderna är elkostnader, varav produktionsskatten är på knappt 22,5 %. Detta handlar alltså bara i Sundsvall om 75 000-90 000 kr per anställd. Jag vet att näringsministern, som norrlänning och som kännare av den här industrin, kan de här siffrorna. Dessa siffror visar på att elen är oerhört avgörande för konkurrenskraften. G A Metall konkurrerar som vi vet på en hård marknad - mot Frankrike, som har billig kärnkraftsel, mot Ryssland med dålig arbetsmiljö och stora utsläpp av miljöfarliga ämnen, mot Norge med billig vattenkraft, osv. I det här konkurrensläget får G A Metall - om jag nu håller mig till det företaget - högre och högre elskatter. Detta går naturligtvis inte ihop med det som näringsministern säger i sitt svar, nämligen att man skall se till att dessa företag behåller sin konkurrenskraft. Det är fullständigt orimligt. Bara i Medelpad handlar det om 1 000 arbetstillfällen samt de kringeffekter som blir följden. När jag var kommunalpolitiker i Sundsvall pressade vi G A Metall till att både förbättra sin arbetsmiljö och minska utsläpp osv. Vi lyckades med detta. Visserligen förekom det en debatt om att verksamheten skulle flyttas till Piteå - av alla ställen - men företaget genomförde ändå dessa förbättringar. Nu kommer de anställda vid företaget sannolikt att få gå hem eller sitta på skolbänken. Detta gör ju inte att arbetslösheten minskar, utan det gör att den ökar. Jag vill ställa ett par frågor till statsrådet. Det är dags att vi får besked nu: Vilka åtgärder kommer regeringen att vidta, så att det t.ex. blir ett undantag för de här tio företagen? Vad skall regeringen göra, så att alla dessa människor inte slås ut? Och när kommer beskedet? Tiden rinner i väg. Företagsledning och fackliga organisationer är förtvivlade över att många anställda, många av deras arbetskamrater, bara om några månader inte kommer att ha något arbete att gå till. Vilket blir statsrådets svar?

Herr talman! Det är både bra och nödvändigt att vi håller grytan kokande och att vi återigen får en interpellationsdebatt kopplad till den här frågan. Det är mycket, mycket allvarligt att vi ännu inte kan ge klara besked och därmed också få undan den oro som finns på många orter runt om i landet, där elintensiv basindustrin är hotad. Jag uppfattar det som att den fråga vi nu diskuterar egentligen består av två delar. Det ena är hur vi klarar energiomställningen. På den punkten kan vi se att näringsministern i det svar som han har givit Elizabeth Nyström följer upp det han sagt tidigare, dvs. det löfte som har givits om att den elintensiva industrins konkurrenskraft skall bibehållas i samband med energiomställningen. Detta finns med i svaret, och det vill jag ta fasta på. Jag konstaterar därmed att man nu på Näringsdepartementet ordentligt har satt ner foten och med detta menat att energiomställningen skall ske på ett sådant sätt att vår basindustri bibehålles och att man får konkurrenskraftiga energipriser som möjliggör detta. Därmed menar jag att den långsiktiga och viktiga delen är i hamn. Men vi är inte i hamn med frågan, långt därifrån. Det vi redan har gjort under det här året är att vi har höjt skatten, vilket har drabbat den elintensiva industrin, och dessa företag har därmed fått kostnadsökningar på mellan 75 000 och 100 000 kr. Detta innebär faktiskt att hela vinsten för dessa företag, liksom för Vargön Alloys på min hemort, är bortraderad. De vinster man hade räknat med äts alltså upp av de skatteökningar som redan har lagts på företagen. Min fråga utifrån detta är då: Hur anser man på Näringsdepartementet att vi skall klara upp detta? Det är nämligen alldeles uppenbart att de här kostnaderna direkt hotar verksamheten. Det är sant att detta också påskyndas av att vi just nu befinner oss i en lågkonjunktur, som i hög grad drabbar den här typen av basindustri. Men det kan man leva med. Man har i alla tider levt med detta, att efter en lågkonjunktur kommer en högkonjunktur. Men eftersom man just nu befinner sig i en lågkonjunktur finns risk att problemen förvärras av att den här kostnadsökningen, som vi redan har lagt på de här företagen, drar i väg på ett sådant sätt att hela vinsten äts upp. Detta märks väldigt tydligt i ett litet företag som Vargön Alloys. På grund av bl.a. den kapitalbildning som är aktuell för det företaget märker man där av en sådan här situation omedelbart. Andra företag runt om i landet kanske kan få en litet längre avvecklingsperiod, men det finns risk att investeringar stoppas och att företag efter företag avvecklas. Det är ju inte meningen, och jag uppfattar också näringsministers svar så, att det inte på något sätt är avsikten. Tvärtom skall vi skapa jobb i den här verksamheten också i framtiden och utveckla den. Frågan är alltså: Ser näringsministern några möjligheter att komma till rätta med de skatteökningar som redan har lagts på dessa företag?
Herr talman! Det här är en rätt speciell fråga. Som Sigge Godin sade är det ett tiotal företag i landet som har det här litet speciella problemet. Det är företag som är energiintensiva just i fråga om elkraft och därför har svårt att klara kostnadsökningar på det området. Det hänger samman med att detta är verksamheter som internationellt är kraftigt subventionerade. Konkurrentländerna har olika typer av subventioner. I Frankrike handlar det om mycket fördelaktiga avtal med kärnkraftverken som till stor del är hemliga. Det finns anledning att tro att det är kraftiga subventioner. Spanien är en konkurrent på aluminiumsidan. Det är alldeles klart att de statliga aluminiumverken där har kraftiga statliga subventioner. Annars kan ekvationen inte gå ihop rent ekonomiskt. I Sverige har vi skattesubventioner för dessa företag. De betalar inte samma skatt som alla andra företag. Det betyder att det finns skäl för regeringen att ta upp den här frågan också internationellt. Detta strider ju emot frihandelsidén. Det borde vara någonting att ta upp inom VHO, Världshandelsorganisationen. Det kan inte vara rimligt att man i land efter land har den här utpressningssituationen inom en viss specifik industri. Det gör dessutom att man får kraftiga negativa effekter på miljön. Detta är ju miljörelaterade skatter, och det blir ganska bakvänt att bedriva industripolitik genom undantag på miljösidan. Det är ju precis vad det innebär när man har en lägre energiskatt för just de här företagen. Energiproduktionen påverkar ju miljön negativt. Det är mycket viktigt att den här frågan inte blockerar energipolitiken, eftersom det är ett begränsat problem. De flesta företag inom industrin, och naturligtvis inom tjänstesektorn och på andra håll, har inte alls dessa problem. Jag vill också betona att det är viktigt att man sänker skatten på arbete samtidigt som man höjer energioch miljöskatter. Det måste finnas en långsiktig strategi som gör vårt samhälle mer resurssnålt och mer energisnålt samtidigt som man minskar kostnaden för arbetskraften. Vi har en mycket hög arbetslöshet i Detta är en viktig strategi för att få ned arbetslösheten och samtidigt hushålla bättre med våra begränsade resurser. Då duger det naturligtvis inte, som Moderaterna tänker sig, att bara sänka skatten på allting och tro att det händer något. Man måste ju ändra på prisrelationerna. Prisrelationerna ändras bäst om man sänker skatten på arbete och höjer den på energisidan. Att bara sänka skatten på arbete leder inte till fler jobb. Det visar en rad analyser. Herr talman! I det här sammanhanget vill jag också ta upp att det borde ställas motkrav när samhället ger skattesubventioner till den energiintensiva industrin. När man ger subventionen borde man ställa krav på att de här industrierna minskar energianvändningen där det går och att de minskar miljöpåverkan på annat sätt. I dag ges den utan krav. Jag anser att det är ett missförhållande.